Fru talman! Får jag börja med att be Lars Werner om ursäkt. Jag kommer inte att hinna besvara den fråga han ställde angående Israel och Mellanösternpolitiken. Jag hoppas att vi kan återkomma till den frågan under ett senare skede av vårriksdagen. Till statsministern vill jag säga följande när det gäller löntagarfondsavvecklingen. Statsministern kallar allemansfonderna för rikemansfonder och beskriver dem på ett mycket negativt sätt. Låt mig då erinra om att dessa s.k. rikemansfonder är en socialdemokratisk konstruktion helt igenom. Vad vi vill är att genom sparstimulanser göra fonderna till verkliga allemansfonder, tillgängliga för alla, sprida det ägande och sparande som socialdemokraterna med sitt fondsystem i stället bara vill kollektivisera och centralisera. Det är mycket sällan nu för tiden man hör socialdemokrater tala om löntagarfonder. Jag förstår att det är så. Fonderna har ju blivit ett misslyckande. De tar ungefär 3 miljarder kronor varje år från små och medelstora företag runt om i landet — pengar som annars kunde ha satsats på nya jobb, på framtiden och investeringar. De pengarna koncentreras i fonder i Gamla Stan i Stockholm som används till ett socialistiskt inspirerat ägarbyte, där man köper gamla aktier av gamla ägare bara därför att man vill öka den kollektiva makten. Detta gynnar ingen mer än de direktörer och styrelseledamöter som sitter där. Dessa fonder skall vi avskaffa — det blir bra för Sverige. Och så sprider vi ägandet — det blir bra för alla i detta land. Ingvar Carlsson uppehöll sig vid faran för sysselsättningen under kommande år, och den faran finns. Den ligger i att vi inte förmår att föra en ekonomisk politik som bromsar den snabba ökningen av våra underskott gentemot omvärlden. Och vi kan inte bromsa de underskotten om vi inte är beredda att göra en rejäl skattereform som sänker marginalskatterna — det är en nödvändighet — och också sänker det totala skattetrycket. Varje år som socialdemokraterna vägrar att genomföra en rejäl skattereform innebär ett förlorat år och innebär att vi tar ytterligare ett steg in i de problem som utgör det verkliga hotet mot sysselsättningen. Sedan till tryggheten: Det finns en trygghet som Ingvar Carlsson sällan talar om: tryggheten ute på gator och torg. Jag nämnde tidigare att man i brottsstatistiken har passerat en miljon anmälda brott, att man kan räkna med att ca 700 000 av dessa aldrig kommer att klaras upp samt att regeringen inte ens kan gå med på att vi skall utbilda tillräckligt många poliser för att stoppa nedgången av de samlade polisresurserna. Detta är för många människor en av de allra viktigaste trygghetsfrågorna i Sverige i dag. Så till ålderdomshemmen igen: Ingvar Carlsson upprepar att vi är eniga om allt. Men vi var inte eniga förra året, eftersom socialdemokraterna vägrade att gå med på förslaget om ett neutralt statsbidrag. Om vi är eniga nu, låt oss då se det i en konkret förändring av den socialdemokratiska politiken. Det som nu sker är inte bara en fortsättning av nedläggningen av ålderdomshemmen, utan nedläggningen sker nu också i allt snabbare takt runt om i landet, som en följd av ett felaktigt statsbidragssystem, som styr bort från ålderdomshemmen, och också som en konsekvens av att en och annan socialdemokra tisk kommunalpolitiker driver på i den riktningen. Här krävs konkreta förändringar för att vi skall ha anledning att tro att vi verkligen är så eniga som Ingvar Carlsson vill framställa det som. Beträffande det moderata budgetalternativet och vad vi vill göra: Vi ser ett enormt behov i det svenska samhället av att göra förändringar som leder till förbättringar. Det handlar om en rejäl skattereform och en rejäl familjereform. Samtidigt vill vi göra en ordentlig omläggning av de ekonomiska relationerna mellan stat och kommun. Grunden till det är att vi har större förtroende för att man i Sorsele, Sundsvall, Sölvesborg och Skövde vet vad som är bra där än att vi i Stockholm vet bättre och skall fatta alla dessa beslut. Ger vi den friheten och det ansvaret är vi övertygade om att det blir bättre hushållning med pengarna. Därför ökar vi inte de statliga bidragen till kommunerna, utan det klarar vi med den hushållning som ligger i decentralisering. Så till frågan om vart vårt Sverige är på väg. Jag är oroad för att vårt Sverige är på väg in i stora ekonomiska problem, att en socialdemokratisk oförmåga att se de skavanker som vi har i välfärdsbygget leder till att dessa skavanker blir än mer hårda för de enskilda människorna att bära. Jag är rädd för att Sverige håller på att förlora position. Det är nämligen inte som Ingvar Carlsson säger, utan vi har ett skattetryck som bromsar människor och företag som vill göra mer, och vi har en monopolistisk politik från den offentliga sektorn som bromsar alternativ och enskilda satsningar. Vi har regler som styr och förvrider där människor vill och kan göra bättre. Det är denna politik som bromsar Sverige och som hindrar de förändringar som krävs för att det skall bli bättre.

Fru talman! Låt mig än en gång konstatera att när Ingvar Carlsson påstod att de borgerliga partierna och även folkpartiet hade applåderat en ökad arbetslöshet, saknade det helt grund. Tvärtom fördes under de borgerliga regeringsåren och under folkpartiledning av arbetsmarknadsdepartementet en mycket framgångsrik kamp mot arbetslösheten. I internationell jämförelse var Sverige nästan unikt under de mycket svåra år som vi hade i början av 1980-talet. Ingvar Carlsson tog upp löntagarfonderna och sade att människor skulle få 1 000 eller 1 200 kr. om de röstade på de borgerliga partierna. Jag kan lova Ingvar Carlsson att även de som röstar socialdemokratiskt kommer att få sina 1 200 kr. — om det inte blir för många som gör det, för då får ingen några pengar. Det avgörande för vår del — det är ingen hemlighet att det har varit vårt bidrag till fondavvecklingsplanen — är att vi får en satsning på forskning. Ingvar Carlsson säger nu: Vi vill också satsa på forskning. Jag vet inte om ni läste artikeln häromdagen i Svenska Dagbladet av rektorn vid Lunds universitet, Håkan Westling, där han talade om vad den senaste forskningssatsning som regeringen gjorde hade inneburit för Lunds universitet: noll. Man hade visserligen fått 15 miljoner extra, men alltihop hade gått åt till olika kostnadsfördyringar som finansministern och andra hade lyckats lägga på universitetet. Det blev ingenting kvar för att satsa mer. på forskning. Skall vi få en ökad ekonomisk tillväxt måste vi satsa reella resurser på forskning, resurser som inte omedelbart försvinner ut i någon annan ände. Beträffande påståendet att forskning är till för akademiker: Det är klart att forskning är till för alla. Forskning är till för att öka kunskaper och tillväxt, och det är bra för alla människor om vi kan satsa på forskning. Vanliga löntagare bryr sig inte ett dugg om löntagarfonderna. Vanliga löntagare är intresserade av att få vara med och dela på vinsten i de företag där de jobbar. Det är ett system som vi vill uppmuntra men som socialdemokraterna gör allt för att i stället stoppa. Jag läste i somras Brundtlandrapporten. Ordföranden i den kommission som har tagit fram rapporten är Ingvar Carlssons partioch statsministerkollega Gro Harlem Brundtland. Rapporten belyser på ett mycket intressant sätt sambandet mellan utveckling i u-länderna och miljöfrågorna. En av slutsatserna, vilket jag nämnde i mitt inledningsanförande, är att om vi skall klara de globala miljöproblemen, där många av de största problemen finns just i u-länderna, krävs det ekonomisk utveckling, och då måste vi lyfta u-länderna ur deras fattigdom. Kommissionen säger att skall detta någonsin lyckas, då måste i-länderna ställa sina marknader till u-ländernas förfogande. Då måste u-länderna få chans att exportera vad de är bra på att producera till våra marknader, där vi har köpkraft. Ungefär två tredjedelar av u-ländernas industriproduktion är tekoprodukter, och teko pekas också ut som den viktigaste industrigrenen för u-länderna när det gäller att få tillgång till våra marknader. Jag kan inte fatta hur Ingvar Carlsson, som i andra sammanhang gärna vill framstå som en person som är för internationell solidaritet, kan stå här och säga att vi skall säga nej till u-ländernas möjligheter att öka sin export av tekoprodukter till Sverige. Jag tycker det är ett uttryck för precis raka motsatsen. Så till ett mycket mindre problem, som ändå är viktigt: Göteborgsskolorna. Jag måste än en gång fråga Ingvar Carlsson: Gäller de generella principer som Ingvar Carlsson själv har skrivit ned i en artikel i Svenska Dagbladet även Göteborgsskolorna, eller gäller andra principer för dem? Om principerna gäller också i verkligheten och inte bara i tidningsartiklar, då är den rimliga slutsatsen att dessa skolor måste få vara kvar. Men finns det vissa principer för artiklar i Svenska Dagbladet och svar till Curt Nicolin samt andra principer som gäller i regeringens praktiska hantering, då kan vi ju lägga ned dessa skolor. Jag skulle vara intresserad av att veta vad som gäller i praktiken. Jag uppfattar Ingvar Carlssons svar och tystnad när det gäller drogfrågorna så, att regeringen nu vill ha en strid om drogpolitiken. Det är uppenbart, om socialministerns synsätt är det som är förhärskande inom regeringen, att vi har helt olika utgångspunkter. Jag menar att regeringens synsätt ligger långt ifrån vad modern forskning om drogberoende har visat. Jag menar också att det är nödvändigt att föra en mycket mer aktiv alkoholpolitik om det skall finnas någon som helst möjlighet att nå målet om en 25-procentig minskning av totalkonsumtionen fram till sekelskiftet. Där är regeringen alltför passiv. Jag hoppas att regeringen blir överkörd av sina partivänner här i riksdagen, att dessa går med på den skattehöjning som folkpartiet har föreslagit och som kan ge ett första litet bidrag till denna minskning av alkoholkonsumtionen. Även när det gäller narkotikan och synen på utbildning av poliser, som har ett samband med detta, skiljer sig regeringens och folkpartiets uppfattning radikalt. Så över till fördelningsfrågorna. En sak tror jag att vi snabbt kan enas om, och det är att det inte går att öka standarden för de lågavlönade, som Lars Werner talar om, och andra utsatta grupper genom omfördelning. Tänk om vi hade försökt att omfördela de små tillgångar vi hade för 100 år sedan. Det hade inte blivit mycket. Det krävs i stället ekonomisk tillväxt, och för tillväxt behöver vi ett skattesystem som främjar sparande, arbete, risktagande, studier och mycket annat. Vi har inte det skattesystemet. Det krävs reformer. Detta kan inte vänta år efter år. Vi måste ta det första steget redan nästa år. Ingvar Carlsson citerade Willy Brandt, som hade sagt att konservativa partier lovar alla vad bara minoriteter kan få. Men det är ju inte detta som är huvudproblemet i det svenska samhället. Vad vi i folkpartiet går ut och lovar är att ge minoriteter vad nästan alla redan kan få, t.ex. ett eget rum om man befinner sig på långvården eller en hygglig ekonomisk standard om man avstår från förvärvsarbete för att se efter sina handikappade barn. Där slåss vi ensamma — också mot socialdemokratin.

Fru talman! Jag vill först be kammarens ledamöter och andra åhörare att återkalla i minnet hur det var här i riksdagen i våras med stödet till ålderdomshemmen. Vi förordade då statsbidrag också för personalen på ålderdomshemmen. Men så småningom övertalades ju vpk att inte stödja vårt förslag. Efter flera bordläggningar blev det som bekant nej till statsbidrag. Jag har uppfattat dagens debatt på det sättet att socialdemokratin på den här punkten har ändrat uppfattning och att man kommer att skriva in detta i den proposition om äldreomsorgen som kommer senare i vår. När det gäller familjepolitiken vill jag bara framhålla att den som inte får någon dagisplats, som står i kön eller inte har möjligheter att få tillgång till kommunal barnomsorg, är oerhört diskriminerad i förhållande till den som får plats. Det är klart att det finns andra saker, barnbidrag och liknande, i familjepolitiken, som ger ett delstöd till också dessa familjer — det har jag inte förnekat. En ytterligare orättvisa är, att med ett förslag som ensidigt bygger på föräldraförsäkring får de som har det bäst ställt åtta gånger mer än de som har de lägsta inkomsterna. Vi tycker att också detta är ett förslag, som rimmar dåligt med den rättvisa som Ingvar Carlsson tidigare talade om. Jag skulle vilja be socialdemokraterna att helt enkelt komma med sina förslag och sitt alternativ, så att vi får jämföra. Det räcker inte med att hänvisa till ett TV-program från i går kväll, där en siffra fladdrade förbi, som bygger på orealistiska förutsättningar. Det handlar i stället, precis som Carl Bildt här har sagt, om att ge väljarna en möjlighet att välja i valet. Och då gäller det att rösta rätt, naturligtvis både i riksdagsvalet och i kommunalvalet. I så fall inträffar inte det problem som TCO-arna har förutspått — hur de nu har räknat. Den rapporten finns ju än så länge inte tillgänglig för oss som debatterar det här. Låt mig också nämna något om energipolitiken. Det som gjorde mig orolig är naturligtvis de rykten som går om att regeringen inte förmår att ena sig och komma med en energiproposition. Jag har begärt besked om huruvida en sådan skall komma. Jag har fått ett jakande svar på den frågan. Jag har däremot inte fått något besked om dess innehåll, och det är trots allt detta som är det intressanta. I en motion från den 25 januari 1982 säger socialdemokraterna, då i opposition: ”Vi vill poängtera att det är ytterst väsentligt att kommittén presenterar ett delförslag som kan leda till att möjligheterna till en lugn avveckling av kärnkraften kan tas till vara.” Detta skrevs för mer än sex år sedan. Vi väntar fortfarande. Under hela 1970-talet talade kärnkraftens anhängare om handlingsfrihet i energipolitiken, och samtidigt främjade man att vi så att säga byggde fast oss i ett kärnkraftsberoende. Och nu sitter vi där. Det är klart att det då inte är en fråga om huruvida Carl Bildt och jag kan komma överens. Jag vill påminna om att svenska folket i en folkomröstning, vars beslut partierna har lovat att respektera, faktiskt har bestämt att kärnkraften i Sverige skall avvecklas. Det är klart att vi därför vill ha besked på den punkten. Det är ju en sak som faktiskt har beslutats ovanför partierna. Ni som innerst inne egentligen inte vill avveckla har nu chansen att tala om hur ni tänker uppfylla löftet att respektera svenska folkets vilja. Bevisbördan vilar faktiskt på er. Jag konstaterar att statsministern inte har kommenterat vårt förslag om satsning på ungdomsbostäder. Vi kunde häromkvällen se hur företrädare för moderaterna och socialdemokraterna i TV satt och beklagade sig över situationen här i Stockholm. Men vad gör man egentligen? Om man från 1982 och fram till nu hade hållit samma byggnadstakt som vi höll i de ickesocialistiska regeringarna, hade vi haft 60 000 fler lägenheter. Byggandet har gått starkt tillbaka. Dessutom har koncentrationspolitiken inneburit att fler och fler har kommit hit, som jag har illustrerat i tydliga siffror. Många av dem är ungdomar. En stor del av dem har inte chansen att köpa sig förbi några köer. Dessutom behövs de här på den stockholmska arbetsmarknaden för att klara vårdbehovet. Men de hänvisas till andraoch tredjehandsbostäder och till ständiga flyttningar. Vad föreslår socialdemokraterna på den punkten? När det gäller skolan: Varför svarar ni inte upp emot det som den socialdemokratiska partikongressen vill och det som dessutom statsministern talade om inför samma socialdemokratiska partikongress? Avslutningsvis vill jag säga att vi i en partimotion har väckt frågan om bevarat samband mellan kyrka och stat. Detta har vi gjort mot bakgrund av den av oss kritiserade behandlingen när det gäller folkbokföringen, som togs ifrån kyrkan under förra året. Dessutom finns det tecken som verkar förebåda att det under nästa valperiod också skulle bli fråga om ett skiljande av kyrka och stat. Vi tycker att det därför är rimligt att också allmänheten, medborgarna, i val får säga sin mening i den frågan.

Fru talman! Jag har med stigande förvåning lyssnat på den här debatten och på de borgerliga partiledarnas inlägg. Här befinner vi oss i inledningen till ett valår. De tre borgerliga partierna gör anspråk på att överta regeringsmakten. Men de flyr bort från varje ansats att diskutera det borgerliga regeringsalternativet. De vill prata om statskyrka, narkotika, textiltullar — ja, t.o.m. om riksdagens arbetsvillkor. Men de vill absolut inte tala om de tunga, avgörande frågorna som jag försökte inleda med, trots att de har nästan tre gånger så lång tid som jag har till mitt förfogande. Det blev inte en grundläggande diskussion om de borgerliga alternativen när det gäller sysselsättningspolitiken, trygghetspolitiken, fördelningsfrågorna, skatterna, inte heller om utrikespolitiken. Belysande är egentligen den fråga som jag inte tog upp men som Olof Johansson själv berörde, nämligen om energipolitiken. Olof Johansson är oerhört angelägen att få reda på — trots att han vet att vi kommer att lägga fram en proposition i vår — om vi inte redan nu kan redovisa vårt förslag. Samtidigt är detta en fråga som har spräckt de borgerliga regeringarna, och det är Olof Johansson totalt obekymrad om. Jag kan bara dra en slutsats: De borgerliga partierna är icke regeringsdugliga, av detta skäl. Tro inte att ni kommer undan med dagens debatt. Vi är många i det här landet som fram till den 18 september kommer att ställa de frågor jag har ställt här i dag för att visa på de risker som man löper om man inte före valet har klarat ut en del grundläggande samarbetsproblem. Det var belysande när de tre borgerliga partiledarna häromdagen i massmedia skulle ange vad de hade svårast att komma överens om. Carl Bildt sade: lunchtiderna. Bengt Westerberg sade: stat-kyrka, och han har fått visst instämmande av Olof Johansson i dag. Olof Johansson var då ärlig och sade åtminstone: skatterna. Det här belyser hur lätt de borgerliga partierna tar på den fråga det här gäller. Det har emellertid ändå varit upplysande på ett sätt. Det är ganska avslöjande när vi summerar vad de borgerliga partierna i en eller annan skepnad anser sig ha råd med eller inte ha råd med i sina motioner. De anser sig inte ha råd med en delpension på 65 20. Vi har inte råd med en sjukförsäkring utan karensdagar och en ersättningsnivå på 90 26. Också ersättningen i föräldraförsäkringen måste sänkas, anser man. Vi har inte råd med avdragsrätt för fackavgifter — ett avdrag som är det enda som många människor har. Vi har inte råd med ungdomslag. Däremot anser sig de borgerliga ha råd att sänka skatten på aktieutdelningar, att sänka förmögenhetsskatten, att sänka skatten på lyxvillor, att sänka inkomstskatten för högre inkomsttagare, att sänka arvsoch gåvoskatten. Det här tycker jag visar att det är ett annat slags Sverige som vi skulle få med en borgerlig regering. Till Bengt Westerberg vill jag säga att under de sex borgerliga åren fördubblades arbetslösheten. Den utveckling som ni då överlämnade kunde vi inte hejda på något kvartal. Men vi har, sedan vi tog över, halverat arbetslösheten. Det är skillnaden: Vi halverade arbetslösheten, ni fördubblade den. Jag kan inte förstå varför ni var så negativa till bankernas satsning på forskningen. Just nu görs en rad värdefulla investeringar ute på våra universitet med de medlen. Men att på något osäkert sätt — för ni har inte kommit överens om detta —- överföra löntagarfonderna till ett annat kollektiv, det kommer socialdemokratin aldrig att ställa upp på. Vi står bakom Brundtlandrapporten, men vi kan icke som enda land omedelbart avskaffa textiltullarna. Man kan inte bedriva tullpolitik på det sättet. Vi är beredda att gå mycket snabbt fram. Men varför inte, Bengt Westerberg, tala med partivännen Genscher i Västtyskland? Då skulle folkpartiledaren kunna göra en konkret insats. Folkpartiet vet mycket väl att Sverige faktiskt går före i den här frågan. Vi är beredda att fortsätta att göra det, men vi kan inte gå helt ensamma omedelbart. Till Carl Bildt vill jag säga att det stora problemet för all kommunal verksamhet är att ni vill slå ihop alla statsbidrag och skära ned den nuvarande summan med 7 miljarder kronor. Då blir det knapert, när det gäller allt från knatteidrott till äldreomsorg, för kommunernas del. Det som Carl Bildt kallar dåligt statsbidrag i dag till kommunerna innebär ändå ett rejält stöd för äldreomsorgen. Och jag skulle vilja säga att de äldre i det här landet litar på socialdemokratin. Det vet vi på många sätt, inte minst vid valen. De har nämligen sett hur vårt samhälle har förvandlats och förbättrats under socialdemokratins ledning, och de vet att vi i kommuner och landsting — och genom beslut i riksdagen — kommer att se till att de får en rimlig del av den kaka vi skall dela, och att vi skall se till att de får trygghet och valfrihet på ålderdomen. Till Olof Johansson vill jag säga: När jag talar på en partikongress, talar jag som partiordförande för hela vårt parti, även för kommunalpolitikerna. Därför kommer vi att satsa på skolan på alla nivåer. Vi kommer också när det gäller läromedlen att centralt vidta särskilda åtgärder, här i riksdagen. Här har det talats om dålig ekonomi. I själva verket är Sveriges handelsbalans utomordentligt tillfredsställande. Sverige tillhör de länder som har den bästa handelsbalansen i världen. Skälet till att vi har problem med bytesbalansen är de underskott och de utlandsskulder — och därav följande räntor — som de borgerliga regeringarna orsakade. Vore det inte så, skulle vi också ha ett bra överskott när det gäller bytesbalansen. Då kunde vi vara generösare både på den ena och på den andra punkten. Fru talman! Jag har gjort en kritisk genomgång av det borgerliga alternativet till den socialdemokratiska regeringspolitiken. Visst gör man återigen en och annan reflexion. En reflexion är denna: Varför gick det inte bättre när de borgerliga hade makten här i landet, och varför gick det inte bättre internationellt? Internationellt har ju 1980-talet präglats av en borgerlighet som har varit politiskt starkare än på mycket länge. Resultatet har blivit ökad arbetslöshet och ökade klyftor. Höstens börsoro är ett uttryck för bristerna och bräckligheten i den ekonomi som vuxit sig vild i nyliberalis mens klippklimat. Frågan blir alltså: Varför gick det så illa, när den internationella politiken vreds åt höger? 1976 och framåt fick de borgerliga regeringarna styra i Sverige. Två gånger föll borgerliga regeringar sönder. Den ekonomiska utvecklingen blev närmast katastrofal. Angreppen mot välfärd och trygghet tilltog. Frågan blir alltså: Varför gick det så illa, när politiken vreds åt höger och de borgerliga fick regeringsmakten i Sverige? Det finns duktiga och välmenande politiker i alla de svenska borgerliga partierna. Jag vill säga att det finns fina idéer i åtminstone två av dem — för att inte göra mig skyldig till någon överdrift. Men detta räcker uppenbarligen inte. Vad är det då som fattas? För det första tror jag att det fattas en gemensam, grundläggande samhällsuppfattning. Om ett parti i en fråga vill snabbavveckla kärnkraften och stödja låginkomsttagarna, medan ett annat har rakt motsatt uppfattning, kan man inte hoppas på att kunna lösa upp motsättningarna genom vanliga kompromisser. Då handlar det om olika uppfattningar om åt vilket håll samhället skall utvecklas, och då kan man inte ha olika kompassriktningar. En kompromiss mellan nordlig och sydlig riktning blir att man står stilla. Det var därför som långbänken kom så flitigt i bruk när de borgerliga regerade. Det är just stillaståendet, stagnationen, hopplösheten och uppgivenheten som vi riskerar att få, om vi på nytt får en borgerlig regering. För det andra tror jag att det saknas förståelse för behovet av att föra en politik som håller ihop människorna. Nu delas folk i många länder upp i arbetande och arbetslösa, i fattiga och rika, i kunniga och undrande, i mäktiga och maktlösa. Även i vårt land höll vi på att få denna utveckling. Det är ingen bra utveckling. Den är inte lösningen på något problem. Det är just denna utveckling som är problemet. Därför har jag med en viss skärpa försökt att få svar på vissa grundläggande frågor. Men vi ses vid olika debatter runt om i Sverige, och så småningom skall nog svaret framstå ganska tydligt.

Fru talman! Får jag först till statsministern replikera, att när jag för nu nära tre år sedan uttryckte farhågor för en ökning av arbetslösheten, var det med anledning av frågan vad som skulle hända vid en väntad konjunkturnedgång. Det har ju aldrig inträffat att man vid en recession kunnat undvika en ökning av den öppna arbetslösheten. Nu står vi på nytt inför en konjunkturdämpning, men statsministern ägnar sig i dag inte alls åt att tala om vad regeringen avser att vidta för ekonomisk-politiska åtgärder för att möta denna utveckling. Han förhör de borgerliga partierna som har presenterat sina förslag. I finansplanen finns inte den redovisning som man kan kräva av en regering, när vi står inför en snabb försämring av den ekonomiska situationen. Vi kommer att ytterligare diskutera den här saken. Det gäller att hålla uppe den ekonomiska aktiviteten, och det bästa sättet att göra detta är att sänka skattetrycket. Hur det närmare bör gå till får statsministern höra, om han ger sig tid att stanna och lyssna. Fru talman! Om man får tro rapporteringen i massmedia, går den ekonomiska utvecklingen med stora steg — fram och tillbaka. Den 8 oktober , förra året strålade solsken från omslaget till Veckans Affärer, som trumpeta de ut det glada budskapet ”Happy days are here again.

Fru talman! Så har det alltså hänt igen. Återigen har vi en konflikt på svensk arbetsmarknad. Ca 100 000 anställda inom verkstadsindustrin är den här gången berörda. Kostnaden för denna konflikt har beräknats uppgå till 200 milj.kr. per dag. Den här gången är det verkstadsindustrin som råkat illa ut. Jag tror att det för många är obegripligt hur vi återigen kunnat försätta oss själva och svensk ekonomi i denna situation. Den minnesgode erinrar sig kanske tesen att under socialdemokratiska regeringar är det lugnare på arbetsmarknaden. Under de borgerliga regeringsåren försökte man göra något slags vetenskap av detta påstående. Har erfarenheten bekräftat den tesen? Nej, alla vet att det inte är så. Sedan socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten har strejker och lockouter tvärtom blivit legio. Bara några månader efter regeringsskiftet 1982 bröt den första konflikten ut. Det var nio LO-förbund som gick ut i strejk. Senare på året, 1983, var det försäkringstjänstemännens tur. Under 1983 förlorade vi drygt 52 000 arbetsdagar i konflikter. År 1984 skulle visa sig vara ett förhållandevis lugnt år. Dock gick mer än 13 000 arbetsdagar förlorade. Virkesmätare, taxitelefonister, SAS kabinpersonal och televerksanställda var indragna i strejker det året. Året därpå, 1985, blev det storkonflikt på det statliga området. Strejker och lockouter omfattade mer än 100 000 statligt anställda. Handeln blev också indragen i konflikt. 470 000 arbetsdagar gick förlorade det året. År 1986 var det den kommunala sektorns tur. Först läkarna och senare kommunaltjänstemännen. Men också det året blev den statliga sektorn drabbad. 1986 blev rekordåret hittills. Inte mindre än 690 000 arbetsdagar gick förlorade. År 1987 var inte strejkdagarna så många. Men effekterna av hamnkonflikten det året fick svåra indirekta verkningar. Och så i år: Det nya året hade knappt börjat förrän det var dags igen. Den här gången träffar konflikten själva hjärtpunkten i svenskt näringsliv, nämligen verkstadssektorn. Nästan 100 000 anställda är indragna. Antalet förlorade arbetsdagar är redan uppe i flera hundra tusen. Förlusterna summerar sig till miljardbelopp. Så ser det ut numera på svensk arbetsmarknad. År efter år. The same procedure.

Fru talman! Mitt perspektiv — i varje fall bakåt — här i riksdagen är begränsat. Men jag har svårt att tänka mig en allmänpolitisk debatt som så har dominerats av oppositionens förslag som dagens. Jag är naturligtvis tacksam mot statsministern för att han ägnat så gott som hela sin tid åt att kommentera våra förslag. Men jag är samtidigt orolig; har vi ett regeringsparti som saknar egna idéer och visioner för framtiden att lyfta fram i denna debatt? De traditionella målen för den ekonomiska politiken har varit full sysselsättning, jämn fördelning, hög tillväxt, prisstabilitet och balans i utrikesaffärerna. De centerledda regeringarna lade till målet om regional balans. Socialdemokraterna har efter kritik från centern anammat detta, vilket dock inte har förhindrat socialdemokraterna att administrera en häftig koncentrationsutveckling. Centern anser att det yttersta syftet för den ekonomiska politiken liksom för all politisk verksamhet skall vara att garantera en långsiktig överlevnad och skapa en hög livskvalitet. Hög materiell välfärd är endast en — om än viktig — del i livskvaliteten. En god miljö — bevarade fungerande ekosystem som kan garantera långsiktigt en uthållig försörjning med nödvändiga naturresurser — är en dimension som inte täcks av de traditionella ekonomisk-politiska målen. Om hänsyn inte tas till miljön riskerar den ekonomiska politiken att inriktas mot mål som ligger vid sidan om och hitom det verkliga målet. Centern anser därför att en god miljö skall vara ett centralt mål för den ekonomiska politiken. Målet god miljö och hushållning med naturresurser kräver att miljöhänsynen byggs in i marknadsekonomin. Miljöföroreningarna orsakar redan i dag stora ekonomiska skador. De årliga miljökostnaderna i Sverige har uppskattats till minst 60 miljarder kronor. Mot den bakgrunden kan det vara tveksamt om vissa företag är lönsamma, sett från ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. De kostnader som utsläppen orsakar i form av korrosion på byggnader, minskad avkastning i jordoch skogsbruk, ökade sjukvårdskostnader, minskat rekreationsvärde m.m. kan överstiga företagets nyttoproduktion. Industrin kan stimuleras till större långsiktighet genom att miljökostnaderna förs in i företagen via miljöavgifter och skatt på råvaror. Miljöavgifter kommer på detta sätt att stimulera utvecklingen av miljövänligare produktionsmetoder. Den företagsekonomiska kalkylen blir på detta sätt vidgad till att återspegla samhällsekonomiska värderingar. Miljöavgifterna skall användas parallellt med politiska beslut som sätter absoluta gränser för miljöfarliga utsläpp. Under dessa gränser skall företagen stimuleras att minska utsläppen. Det kan alltså aldrig bli fråga om att ”köpa sig fri” från en skyldighet att hålla utsläppen under en maximal nivå. Vi har i Sverige ett gammaldags, successivt påbyggt skattesystem. Det utformades under en period när tillgången på energi och råvaror betraktades som outtömlig, världsmarknaden expanderade kraftigt och det ständigt var brist på inhemsk arbetskraft. Det föreföll naturligt att i en sådan situation öka skattebelastningen på produktionsfaktorn arbete. I dag ser världen annorlunda ut. Vi vet att naturresurserna är begränsade och att intensiv användning av dem ofta ger negativa miljöeffekter. Världsmarknaden expanderar långsammare och i de flesta industriländer räknar man med långsiktiga sysselsättningsproblem. I detta läge blir det angeläget att föra en debatt om hur skattesystemet kan anpassas till ändrade förhållanden. Vi måste rätta till de snedeffekter som blivit följden av samhällets tidigare ingrepp i prisbildningen på produktionsfaktorer. Om knappa råvaror och råvaror med negativa miljöeffekter förses med relativt höga skatter och förnybara miljövänliga råvaror med låga skatter eller inga skatter alls främjas hushållning, god miljö och en effektiv naturresurshantering. Det är viktigt att slå fast att ett system med råvaruskatter inte skall medföra någon ökning av skattetrycket, utan vara en förskjutning av skattebelastningen från arbete — dvs. inkomstskatt och arbetsgivaravgifter — till råvaror. Vi anser att råvarubeskattning först bör införas på energi. Den bör omfatta uran och importerade miljöskadliga fossilbränslen som kol och olja. Energin är ingen liten skattebas. Som exempel kan nämnas att 1 öre m? olja ger ca 1,3 miljarder kronor. Eftersom råvaruskatten och en energiskatt syftar till att dels minska användningen av de beskattade energislagen, dels inbringa medel till statskassan kommer skatteunderlaget successivt att minska. På så sätt sänks det totala skattetrycket, något som i dag bör vara ett mål i sig efter att den socialdemokratiska regeringen på drygt fem år lyckats höja det från 50 9 till 57 PR. Den skatt på energi som vi föreslår skulle stimulera användningen av inhemska förnybara energiråvaror. Det handlar t.ex. om biobränsle från jordoch skogsbruket, ett sätt att nyttja lediga resurser i jordbruket som gagnar produktion, sysselsättning, tillväxt och regional balans. Miljöavgifter används redan i jordbruket. Det är rimligt att ställa höga miljökrav på den näring som förvaltar naturresursen mark. Men höga miljökrav kan göra svensk livsmedelsproduktion dyrare jämfört med importerade livsmedel, som produceras på sätt som förbjudits i Sverige. Det måste bli en ändring så att sådana sämre livsmedel inte får importeras. Centerpartiet anser att råvaruskatter och miljöavgifter är ett bra sätt att utnyttja de positiva delarna i en miljömässigt anpassad marknadsekonomi. Vi anser att skatteutredningen bör ges direktiv att utarbeta förslag till råvaruskatt och till en motsvarande minskning av skatten på arbete. Genom att föra in miljömålet i ekonomin kan en varaktig tillväxt och utveckling möjliggöras. Denna aspekt har också varit vägledande då vi mellan de tre borgerliga partierna diskuterat utformningen av en avveckling av löntagarfonderna. Vi har tidigare varit eniga om att en avveckling skall syfta till decentralisering av ägandet, till ökad tillväxt och att medlen skall komma alla till del. Eftersom löntagarfondernas tillgångar har ökat finns det utrymme att använda dem till mer än sparstimulans. Inget område kan då vara mer angeläget att stimulera än forskning för framtiden. Vi anser därför att tillgångar skall överföras till stiftelser, vilkas syfte är att främja forskning vid universitet och högskolor. Vi betonar särskilt vikten av ett stöd till miljöstrategisk forskning, just därför att sådan forskning på miljöområdet har stor betydelse för att skapa förutsättningar för en varaktig tillväxt. Under de senaste 25 åren har sparandet i den svenska ekonomin kraftigt försämrats. Detta påverkar tillväxten av bruttonationalprodukten negativt. De senaste åren har det skett en viss återhämtning. Men situationen är långt ifrån tillfredsställande. Årets finansplan förutspår en kraftig försämring av sparandet under 1988. Bytesbalansunderskottet skulle kunna bli 20 miljarder, om de genomsnittliga löneökningarna hamnar på 7 20. Under 1980-talet har hushållssparandet minskat kraftigt. Det är i dag negativt, dvs. hushållen använder sparmedel eller lånar till konsumtion. Sparandet har under de senaste decennierna skett i statliga och privata institutioner medan hushållssparandet sjunkit. Detta har bidragit till förmögenhetskoncentration och till ökat institutionellt ägande. Decentraliserat ägande har missgynnats. Centern anser att det är hög tid att bryta denna utveckling och föra en politik som decentraliserar ägandet till enskilda. Det bör ske genom ett ökat hushållssparande. Det är även ur detta perspektiv man skall se avvecklingen av löntagarfonderna. En del av tillgångarna skall omvandlas från kollektivt till individuellt ägande. Därför föreslår vi att en del av löntagarfondsmedlen används som sparpremier om högst 1 200 kr. till de personer som deltar i allemansfondssparandet med minst 2 400 kr. under en tvåårsperiod. Naturligtvis är ingen förvånad över att socialdemokraterna riktar kritik mot vårt avvecklingsförslag. Det har sagts att den föreslagna modellen skulle gynna de redan besuttna. Nej, kära socialdemokrater, de besuttna kan spara långt mer än 100 kr. i månaden. Nu behövs ett ökat enskilt sparande. Sparstimulanser måste nödvändigtvis gynna dem som sparar. Att många hittills inte ansett sig ha råd att vara med faller tillbaka på regeringens dåliga fördelningspolitik. Med centerns förslag om bl.a. sänkt matskatt, sänkning av inkomstskatten och bättre kommunal skatteutjämning skapas ett ökat utrymme, så att få skall behöva avstå från detta förmånliga sparande. Det är även angeläget att stimulera ett långsiktigt banksparande. Därför behövs insatser som gör långsiktigt målsparande attraktivt. Centern föreslår därför att personliga investeringskonton införs. På dessa konton skall insättning få ske med upp till ett halvt basbelopp, i dag 12 900 kr., per person och år. Denna summa är avdragsgill i deklarationen. Avkastningen är skattefri så länge den är kvar på kontot. Uttag utan beskattning får ske för investering i egen bostad eller som eget kapital vid start eller övertag av företag. I övrigt gäller uttagsförbud intill dess kontohavaren fyllt 55 år. Uttagen beskattas då enligt inkomstskattereglerna. I särskilda fall bör uttag kunna göras tidigare mot erläggande av avgift. Fru talman! Vid nyår förde Förenta nationerna oss in i en ny tideräkning: Kulturens årtionde, FN:s Världsårtionde för kulturell utveckling. FN-resolutionen handlar om att sätta kulturen i utvecklingens centrum, att göra de många människorna delaktiga i de förlopp som förändrar våra samhällen. Det handlar om sammanhangen mellan kultur och ny teknik, om lokala kulturella särdrag, om internationell samverkan och påverkan. Det handlar om att värdera också det som sällan prissätts på en marknad, att bejaka sina sociala och kulturella värderingar och behov. ”Hela Sverige skall leva” är en kampanj som redan samlar många folkrörelser och många människor med samma syfte. Låt oss se till att de politiska besluten går i samma riktning. En utveckling som utarmar stora delar av landet och skapar överhettningsproblem på några platser är inte någon framtidsutveckling. Centerrörelsen förde in decentraliseringstanken i svensk politik. I dag används begreppet decentralisering i de mest skiftande sammanhang — alltid i positiv bemärkelse. Men ännu finns det många områden som behöver decentralisering. Det handlar i grunden om att bryta maktkoncentrationen och koncentrationsutvecklingen i samhället. Alla människor måste ha rätt att påverka sin situation, sin omgivning och samhället. Regeringens budgetproposition har med rätta kallats Kjell-Olof Feldts ofullbordade. Den är ofullständig. Den tacklar inte framtidsproblemen. Den saknar visioner och politiska mål. Den beskriver därigenom regeringens politik på ett rättvisande sätt. Men varken socialismen eller andra traditionella ideologier har lösningar på framtidsproblemen. För att lösa dem behöver nya dimensioner föras in i det politiska tänkandet. Miljöfrågorna och människornas möjligheter till inflytande är två sådana dimensioner. Det är från dessa vi utgår i centerns politik.

Fru talman! Vi vill från vänsterpartiet kommunisterna aktualisera behovet av en förnyelse i svensk arbetarrörelse, där ett nytt ekonomiskt och ekologiskt tänkande måste formas som ett alternativ till kapitalismen och till den politik som bedrivits av socialdemokratin i regeringsställning. Åren 1976 till 1982 genomdrev olika borgerliga regeringar stora försämringar för svenska arbetare, tjänstemän och pensionärer. Den borgerliga politikens avsikt var att stärka kapitalets makt och inflytande. Detta lyckades man också med. Under dessa år bedrevs en enorm överföring från de arbetande till de kapitalstarka. Skattepolitik och ekonomisk politik utformades så att förmögenheter växte snabbt. Spekulation av olika slag gynnades, och storföretagens vinster växte. Hög inflation medverkade till ytterligare förmögenhetstillväxt för dem som redan var förmögna. Detta har betalats med lägre levnadsstandard för folkflertalet. Det är löneanställda och pensionärer som fått bära de stora bördorna. Reala försämringar i deras ekonomi har haft negativ inverkan också på tillväxten i samhällsekonomin. Konsumtionsutrymmet minskade, och därmed minskade även förutsättningar för fler och nya jobb. Det var resultatet av en hårdhänt borgerlig politik som skulle följas av en tredje väg. Denna tredje väg, signerad av den nye finansministern Kjell-Olof Feldt, visade sig dock inte vara någon egentligen ny politik i ekonomiskt avseende. Den kom att bli en fortsättning av den borgerliga ekonomiska politiken, dock med andra fördelningspolitiska inslag, men med fortsatt svångrem för folket. Värdetillväxten på stora förmögenheter tilltog. Börsen fortsatte sina glädjesprång, och nya rekordnoteringar följde. Aktieomsättningen ökade lavinartat, ny skatt till trots, och kapitalismen i dess nyliberaliserade anda frodades. De kraftiga reallöneförsämringar som inleddes med de borgerligas ekonomiska politik kom att fortsätta även med den tredje vägen, till en nivå där reallönerna under denna tid sjönk med upp till en månadslön. En viss återhämtning har skett de senaste åren, men kvar står ändock en kraftig försämring. Det var också tredje vägens politik som skulle spara Sverige ur det som kom att kallas kris. Regering och näringsliv formligen tävlade om att skapa ”krismedvetande” hos svenska folket. Devalveringar och åtstramningar som präglat borgaråren fortsatte. Budgetunderskottet började visserligen krympa. Man väntade på att industriinvesteringarna skulle ta fart. Men vad var det som hände? Jo, det blev tio år av svångrem, som från 1976 till 1986 kom att stå för en ofantlig omfördelning från arbete till kapital, från offentlig till privat sektor. Omkring 500 000 milj.kr. omfördelades — överfördes — från de arbetande genom reallönesänkningar till industriägare och andra redan besuttna. Den svenska bruttonationalprodukten, BNP, ökade bara med hälften mot vad som var fallet i jämförbara länder. Industriinvesteringarna ökade inte, i vart fall inte i Sverige, utan kom i stället att öka utanför Sveriges gränser så att de numera är större utomlands än här hemma. Sveriges utlandsberoende ökade, och anpassningspolitiken gentemot EG påbörjades. Detta för bl.a. med sig sämre säkerhetskontroll på en mängd importvaror och krav på lägre säkerhetsnivåer i arbetsmiljön, för att ta några exempel. Värdet på börsen kom under 80-talet att mer än tjugofaldigas, och trots förra årets nedgång är värdet fortfarande mer än 15 gånger högre än i slutet av 70-talet. Ännu mer ökade omsättningen på börsen, till en 75 gånger högre nivå under samma tid. Börsraset i höstas stoppade denna enorma ökning, men den är historiskt fortfarande helt unik. Nya spekulationsmarknader inrättades, och miljardtals kronor började formligen snurra runt i optioner, terminskontrakt etc. Men det är knappast de arbetande som kunnat tillgodogöra sig värdeökningarna. Det är de redan rika som skott sig, och en del nyrika har dykt upp. Ett nytt begrepp föddes, den s.k. finansvalpen, som åtminstone för tillfället verkar något mer dresserad än före oktober 1987. Den tredje vägens politik skulle pressa inflationen, sades det. Det har i viss mån lyckats, men vår inflation är fortfarande hög i förhållande till omvärldens. En av de stora poängerna var ju att man skulle sänka inflationen till i nivå med våra s.k. konkurrentländer. Under denna tid har lönerna hållits igen i denna avsikt, men faktum är att det är prishöjningarna som gått före löneökningarna, och inte tvärtom, som finansministern gärna vill göra gällande. Vinsterna i industrin har aldrig ökat så kraftigt som under 1980-talet. Förmögenhetsökningarna har spätt på spekulationen och varit kanske den främsta orsaken till inflationen. I detta läge går regeringen ut med krav på lönetak, och finansministern framhåller att reallönerna har ökat två år i rad och att det med det får vara nog. Inget om att reallönerna minskade kraftigt innan dess och att detta kan vara ett nog så stort problem, i vart fall för de drabbade. Det är enligt vpk:s mening nödvändigt med ett nytt ekonomiskt tänkande i arbetarrörelsen för att den skall kunna återerövra sin historiska roll som bärare av ett samhälleligt alternativ till kapitalismen, till den privata maktkoncentrationen. För detta krävs att ekonomin förskjuts från en borgerligt privatiserande och förmögenhetskoncentrerande väg till en helt ny väg med ökad satsning på offentlig nödvändig konsumtion och ökade reallöner för de arbetande. Grunden för en sådan omläggning kan i korthet uttryckas så här: — Bankernas och storföretagens maktmonopol måste brytas. — Resurserna i samhället måste omfördelas till de breda folklagrens förmån. —- En ny ekologisk näringsoch teknologipolitik måste införas, och en utveckling som sprider makt och motverkar elitism måste inledas. —- Kortare arbetsdag för alla måste genomföras. — Vi måste få en regionalpolitik för arbete åt alla i hela landet, inte en som leder till en koncentration till några av de större tätorterna. Fru talman! I den ekonomiska debatten hör också i allra högsta grad frågan om utformningen av vårt skattesystem hemma. Den gäller hur fördelningen skall se ut men även och inte minst vad skattesystemet skall finansiera. I denna debatt har det också, främst från de borgerliga partierna och deras förbundna, diskuterats vilken omfattning skatterna totalt skall ha. Det har gällt hur stor skattekvoten — eller skattetrycket, som de borgerliga föredrar att kalla det för att det skall klinga tillräckligt negativt — skall vara. Skattekvoten är ett trubbigt och klumpigt instrument att mäta skatterna med. Det har även folkpartiet till slut erkänt i sin partimotion. Enligt finansplanen ligger nu skattekvoten på 56-57 96. Men det är trots allt inte storleken på skattekvoten eller förändringar i den några procent hit eller dit som är viktigast, utan hur innehållet ser ut, varifrån skatterna kommer. Lika viktig är frågan vilka behov som skall täckas. För att alla skall ges lika möjligheter — och inte plånboken vara utslagsgivande — till en bra utbildning, en god sjukoch hälsovård, barnoch äldreomsorg, en bra bostad, rätten till jobb, kollektiva färdmedel som t.ex. järnvägar etc., krävs inkomster till samhället, och det är dessa behov som måste vara styrande för skatteuttagets storlek. Det nuvarande skattesystemet slår mycket hårdare mot arbete än mot spekulation, kapital och förmögenheter. Produktionen är också förhållandevis lågt beskattad. Detta är enligt vår mening oacceptabelt. Därför har vi också lagt fram förslag om en radikal förändring av hela skattesystemet. Vi vill flytta över en betydande del av skatten från arbete till produktion, spekulation och större förmögenheter och på sikt ersätta huvudparten av de nuvarande kommunala inkomstskatterna med en skatt på produktionen. Detta skulle göra det möjligt att sänka skatten för dem med låga inkomster och mellaninkomster, dvs. normala löneinkomster för heleller deltidsarbetande. Högavlönade skulle enligt vårt förslag inte gynnas, såsom skett vid de skattereformer som genomförts under de senaste tiotalet år. Vid dessa skatteomläggningar är det de med låga och normala arbetsinkomster som fått betala för de högavlönades stora skattesänkningar. Det kallas med ett fint ord för marginalskattesänkning och återkommer ständigt när en borgerlig företrädare talar skatter. Att införa en skatt på produktionen enligt vpk:s modell innebär att skattebasen kan breddas och att miljöförstöring och slöseri med naturresurser motverkas även i skattesystemet. Det måste bli olönsamt att fortsätta slösa med ändliga naturtillgångar och att förstöra miljön. Skattesystemet behöver också utformas så, att det återigen kan medverka till inkomstutjämning. Detta har i hög grad upphört i dagens system. Det beror på de ökade ränteavdragen — underskottsavdragen — och på att den utjämnande delen av skatten, den progressiva statliga inkomstskatten, minskat enormt i förhållande till andra skatter. I mitten av 1970-talet utgjorde denna utjämnande skatt nära en tredjedel av alla skatter, medan den nu beräknas utgöra bara en åttondel. Det sistnämnda är bl.a. en effekt av s.k. marginalskattesänkningar och inflationsskyddade skatteskalor. Med ytterligare marginalskattesänkningar, som de borgerliga återkommer med förslag om även i år, skulle utjämningen nästan helt försvinna. De med riktigt höga inkomster skulle inte betala mer i skatt i procent räknat än en deltidsarbetande lokalvårdare, ett deltidsarbetande sjukvårdsbiträde eller annan lågavlönad. Det är en skattepolitik som vpk anser helt oacceptabel. Moderaternas partiledare sade tidigare i dag att moderaterna inte vill ersätta marginalskattesänkningar med höjningar av andra skatter. Det skulle enligt Bildt drabba låginkomsttagarna. Det är självklart — om man sänkte skatten för höginkomsttagare skulle det med nödvändighet bli övriga som fick betala, om det skulle finansieras med en skatteökning. I stället väljer moderaterna att rusta ned tryggheten och bildligt talat slänga ut de fattiga på gatan. Man kallar det för ökad välfärd genom sänkta skatter. Folkpartiledaren sade att folkpartiets marginalskattereform ger en minskning på 4 procentenheter. Det är riktigt. Men det gäller inte lågavlönade och merparten av pensionärerna. De som behöver bäst blir utan — de får i stället skattehöjningar. En sådan skattepolitik kan inte vpk acceptera utan föreslår i stället att marginalskatten höjs för dem med höga inkomster och sänks — med som mest 1 900 kr. för kommande år — för dem med normala löneinkomster och lägre. Detta gäller även pensionärerna. Det är ett förslag som medverkar till att stärka dessa gruppers köpkraft. Det är sannolikt också en köpkraftsökning som till större delen går till annat än importerade kapitalvaror. Vpk föreslår också att matmomsen slopas. Vi hälsar med tillfredsställelse att även centerpartiet äntligen kommit underfund med att detta är ett rättvist, möjligt och riktigt förslag. För pensionärer med låg eller ingen ATP får kombinationen av kommunala bostadstillägg och de s.k. extra avdragen orimliga konsekvenser. När pensionen ökar uppstår i vissa fall rent negativa effekter. I stället för mer pengar efter skatt och bostadstillägg blir det mindre. Vpk har redan tidigare uppmärksammat detta och har i inkomstskatteutredningen föreslagit förändringar. Men det räcker inte. Vi kan inte vänta tills skatteutredningen är klar; detta behöver åtgärdas redan nu. Ränteavdragen — eller underskottsavdragen, som är den rätta benämningen — har också ökat kraftigt. Från att för tolv år sedan ha uppgått till drygt 7 miljarder beräknas de för nästa år bli 50 miljarder kronor. Det är en kraftig ökning, som till stor del beror på ökade villaoch egnahemspriser. Vpk föreslår att ränteavdragen slopas och att lån för egna hem, bostadsrätter och fritidshus kompenseras genom ett nytt låneinstitut med en i princip halverad ränta — detta under förutsättning att det inte är tal om lyxboende. Boendekostnaden skulle härigenom bli oförändrad i alla normalfall. Reformen skulle också medföra en förenkling av skattesystemet och även medverka till ökat sparande. Vi har också föreslagit en skärpning av skatten på aktieoch värdepappershandeln. Det anser vi är ett av de områden som i dag slipper alltför lindrigt undan. Grundlinjerna i vänsterpartiet kommunisternas skattepolitik är alltså minskade bördor för lönearbetare, barnfamiljer och pensionärer — ökat skatteuttag från stora inkomster och förmögenheter, bolagsoch spekulationsvinster. Vpk verkar för en rättvis fördelning av skatterna med skatt efter bärkraft.

Fru talman! Bilden av Sveriges ekonomi 1987 präglades, kan man säga, av styrka och balans. Vi hade en tillväxt av totalproduktionen på 2,5 96. Investeringarna ökade med hela 6 90. Särskilt glädjande var att industriinvesteringarna växte med 15 90. Sysselsättningen ökade med nära 40 000, och arbetslösheten gick ned under 2 96. Budgetunderskottet kunde sänkas till motsvarande 1 96 av bruttonationalprodukten, drygt 10 miljarder. För andra året i följd låg inflationen på 4 76, och därmed var Sverige i det närmaste nere på genomsnittet för industriländerna. Man kan ställa frågan: Betyder detta att vi nu är på väg att nå målet, som är full sysselsättning och låg inflation? I själva verket gick det en smula för fort i fjol. Det var inte bara investeringarna som växte kraftigt. Det gjorde också konsumtionen, som ökade med 4,5 90. Orsaken var att reallönerna växte med omkring 3 96 men också att sparandet minskade ytterligare i Sverige. Det skedde inte genom att hushållen minskade sina finansiella tillgångar — tvärtom ökade man sitt sparande på det sättet, men man ökade ännu mer sin skuldsättning. Den nedgång av hushållssparandet som har ägt rum i Sverige beskriver de borgerliga partierna som något unikt för Sverige. Det skulle vara unikt därför att vi har så väldigt höga skatter. Huvudnumret i Tobissons anförande var ju att det är bara genom skattesänkningar som man kan få till stånd ett större hushållssparande. Jag vill då upplysa herrarna — och även andra som är intresserade — om att hushållssparandet under 1980-talet har sjunkit i en rad länder: i USA, i Storbritannien, i Danmark, för att ta några exempel. Jag tycker att USA är ett särskilt intressant fall. Där genomfördes en stor skattesänkning 1984. Marginalskatterna sänktes till nivåer som inte ens Lars Tobisson vågar drömma om. Men vad hände med hushållssparandet i Amerikas förenta stater? Jo, efter den stora skattesänkningen 1984 har hushållens sparkvot sjunkit från 5 26 till drygt 2,5 96, dvs. hushållssparandet har halverats. Förklara det, Lars Tobisson! Hur går det till att man sänker marginalskatterna så kraftigt, och så halveras hushållssparandet? Men det finns ett vidare perspektiv på problemet med vårt sparande. Vi fick för sex år sedan överta en ekonomi som faktiskt var ganska rutten. Vi hade inte bara stora underskott, dvs. ett negativt sparande för landet i dess helhet. Vi hade också kraftigt eftersatta investeringar. De borgerliga hade lyckats med konststycket att minska både det privata sparandet och det offentliga sparandet — sannerligen en bedrift, men det hade man lyckats med. Eftersom både det offentliga och det privata sparandet hade sjunkit så kraftigt ställdes vi inför uppgiften att skapa sparande för att klara de eftersatta investeringarna och att ytterligare öka sparandet så att underskotten i ekonomin kunde minska. Det har skett framför allt genom en förbättring av det offentliga sparandet. Nu vill såvitt jag förstår i varje fall Lars Tobisson driva en politik som gör att det offentliga sparandet minskar. Den offentliga sektorn skall inte ha något sparande, fru talman, utan det skall enbart förekomma i den privata sektorn. Det här är precis vad ni gjorde förra gången, då ni drog ned det offentliga sparandet utan att få någon effekt på det privata. Därför vill jag allvarligt råda Lars Tobisson och andra att inte pröva det receptet, om ni nu skulle få en chans. Låt mig tillägga att det faktiskt aldrig någonsin tidigare i vår ekonomiska historia har varit så gynnsamt att spara som i dag. Så höga realräntor efter skatt som vi har i dag har det i varje fall inte funnits på mycket länge. Varje individ över 16 år kan skattefritt spara minst 60 000 kr. om året. Därutöver kan han eller hon tillgodogöra sig ytterligare en skattefri avkastning på 1 600 kr. Det går således att spara uppemot 80 000 kr. utan att behöva betala skatt på avkastningen. Problemet är att de svenska hushållen föredrar att låna ännu mer. Ett av de värsta anslagen mot sparandet i Sverige vill moderaterna åstadkomma genom att återinföra den fulla avdragsrätten för räntekostnaderna. Nu ökar bostadsbyggandet igen, och därför kommer också sparandet från den sektorn att öka. Gäller det bara villkoren för sparandet har vi kommit mycket långt, men problemet är alltså att människor samtidigt lånar så mycket. I Sverige växte ändå efterfrågan snabbare än kapaciteten i fjol. Resultatet blev en överansträngning av de ekonomiska resurserna, vi fick en ökad import, och vi har nu klara tendenser till underskott i vår bytesbalans. Oppositionen säger att regeringen skulle ha gjort något. Ja, men vad hände med regeringens förslag till en viss åtstramning, ett förslag som vi lade fram våren 1987? De borgerliga partierna sade nej till alltihop. I fjol höstas sysslade oppositionen samfällt med att kräva sänkta skatter och ökade utgifter. Om er politik hade förts under 1987 hade vi haft en ännu mer överhettad ekonomi med större underskott i bytesbalansen än vi har nu. Inför 1988 förväntade vi oss att tillväxten av både den privata konsumtionen och investeringarna skulle dämpas efter de senaste årens kraftiga uppgång. Vad gäller konsumtionen förutsätter det att trenden för den nominella inkomstökningen i kronor räknat bryts. Får vi en fortsatt kraftig uppgång av realinkomsterna, då torde köpfesten fortsätta. I finansplanen har vi utgått från en genomsnittlig ökning av timlönerna med 4 96. Under den förutsättningen får vi fortsatt hygglig tillväxt om än något lägre än i fjol. Dessutom kan sysselsättningen fortsätta att öka och arbetslösheten fortsätta att sjunka. Jag vill tillägga att svenska folkets realinkomster ändå kommer att öka 1988. Fler människor kommer att ha jobb, de kommer att arbeta fler timmar, och somliga kommer att övergå från deltidstill heltidsarbete, något som också har skett i stor utsträckning under senare år. Pensionärskollektivets realinkomster stiger kraftigt framför allt till följd av att antalet pensionärer ökar. Sjukförsäkringsreformen höjer inkomsterna för en stor grupp löntagare, nämligen LO:s privatanställda medlemmar, med sammanlagt 3,5 miljarder kronor i år. Det är en omständighet som jag tycker borde beaktas också i avtalssammanhang. Det finns emellertid en varningssignal, nämligen att vi kan få ett underskott i bytesbalansen. Frågan är då om det uppkommer ett behov av åtstramning i svensk ekonomi. Såvitt jag förstår gör oppositionen inte den bedömningen. Skulle den ha gjort det hade den lagt fram ett annat förslag. Skulle vi ha försökt strama åt, då hade det utan tvivel handlat om en attack mot den fulla sysselsättningen för att nå resultat. Vår linje är att hålla fast vid det övergripande målet för den ekonomiska politiken, nämligen full sysselsättning. Vi är mycket nära det målet. Den avgörande frågan, nämligen om det går att förena full sysselsättning med låg inflation, kan i år få sitt svar. Observera att uppgiften för Sverige är att med i det närmaste full sysselsättning nå samma låga inflation som de länder där arbetslösheten är 10 eller ända upp till 15 96. Det är viktigt att inse att frågan om inflationens storlek — om vi har full sysselsättning — i första hand avgörs i arbetsmarknadens löneförhandlingar och lönesättning. Det har gjorts en rad studier av både fackliga ekonomer och andra som visar lönekostnadernas helt dominerande betydelse för prisutvecklingen. Innebörden av detta är otvivelaktigt att en stor makt och ett stort ansvar har lagts i arbetsmarknadsparternas händer. Man kan säga att inflationsbomben ligger i deras händer. De kan låta den brisera, men de kan också desarmera den. I dag tror jag nästan alla inser att den bästa och minst kostsamma metoden att bevara styrkan i svensk ekonomi och därmed den fulla sysselsättningen är att dämpa den nominella inkomstutvecklingen. Det ger oss både lägre inflation, bevarad konkurrenskraft och chans till framtida förbättringar av levnadsstandarden genom fortsatt produktionsökning. Över dessa sakernas tillstånd larmar nu oppositionen högljutt. Man anklagar regeringen för passivitet och för att den demonstrerar sin maktlöshet visavi arbetsmarknadens grepp över löneoch prisbildningen. Jag vill särskilt till Ingemar Eliasson, som i sitt anförande ganska länge uppehöll sig vid frågan om avtalsrörelsen, säga att det är grundlöst att hävda att regeringen har varit fullständigt passiv inför avtalsrörelsen. Vi har neutraliserat den höjning av arbetsgivaravgiften som riksdagen beslöt i fjol våras. Vi har vidare lagt en löneutgiftsram för den statliga sektorn, och för det har vi såvitt jag förstår stöd från de borgerliga partierna. Vi har justerat skatteskalan för 1988, innebärande en sänkning av inkomstskatterna med över 4 miljarder kronor. Nu vill folkpartiet och moderaterna ha ytterligare sänkta marginalskatter. Till att börja med tror jag inte att det går att göra något åt situationen 1988, men låt oss ändå anta att det vore möjligt. Det skulle betyda att skattesänkningar bidrog till att öka konsumtionen liksom att öka underskottet i bytesbalansen samt dessutom öka trycket på kostnader och priser. En annan sak är med vem man skall försöka finna en lösning på frågan om skatter kontra löner. I dag finns det inga centrala parter att diskutera med. Den konflikt som Ingemar Eliasson uppehöll sig vid handlar såvitt jag förstår framför allt om det lokala inflytandet över lönebildningen. Hur man skall kunna lösa upp den konflikten genom sänkta marginalskatter måste jag i så fall få förklarat för mig. Dessutom har vi erfarenheter från det förflutna. Bengt Westerberg och Sten Westerberg, firma Westerberg en gång i tiden, skrev år 1983 i Ekonomisk Debatt om erfarenheterna av den borgerliga regeringens ingripande i avtalsrörelsen 1980. Så här skrev de bl.a.: Regeringen försökte förmå löntagarorganisationerna att acceptera ett lågt avtal genom att erbjuda ett åtgärdspaket med bl.a. skattelättnader. Löntagarna tillgodogjorde sig snabbt konsumtionen men krävde dessutom lönelyft som i ett internationellt perspektiv var orimligt stora. Det blev både kostsamma regeringsåtgärder och ett dyrt avtal. Den viktigaste lärdomen för regeringen var att det är snart sagt omöjligt att så att säga köpa låga avtal. Jag måste fråga Ingemar Eliasson varför han nu rekommenderar en metod som hans egen partiledare för flera år sedan konstaterade var ett komplett fiasko. Det är möjligt att det faktum att det är valår i år som gör att han återvänder till sådant. Hur vill då den borgerliga oppositionen visa sin aktivitet? Ja, man har lagt en lång rad förslag i sina s.k. budgetalternativ, men först och främst visar de att man drar åt väldigt olika håll. Den ekonomiska politik som skulle bli resultatet, om ni försökte baka ihop de här olika alternativen, leder så uppenbart till samma slags kaos som drabbade landet 1976-1982 att ni själva borde bli skrämda när ni ser resultaten av era olika mödor. Alla lockar ni väljarna med skattesänkningar. De är visserligen olika stora, går till olika grupper och utformas med olika metoder, men de är skattesänkningar. Sedan har ni en rad ganska osammanhängande utgiftskrav. Moderaterna vill höja försvarskostnaderna med 1 700 miljoner, och man vill ha fler poliser för några hundra miljoner. Folkpartiet vill fördubbla u-hjälpen för 10 miljarder och höja barnbidragen för över en miljard. Centern har en lång rad av kostnadskrävande utgifter: avgiftsfria året i sjukvården tar en halv miljard, ökade väginvesteringar tar en halv miljard och höjda skatteutjämningsbidrag till kommunerna en miljard. Skolan och högskolan skall få ytterligare 2,5 miljarder. Allt detta skall ställas mot bakgrunden av att det ni framför allt går ut och talar om är att en borgerlig regering innebär skattesänkning. Jag tror att det kommer att gå som det gick förra gången och som — omigen —- Bengt Westerberg har beskrivit på ett mycket lättbegripligt sätt. Budgetpolitiken i de borgerliga regeringarna fördes enligt metoden: Om jag får mina skattesänkningar, får du dina utgiftsökningar. Så kommer det att gå till, om ni skulle försöka sno ihop det här en gång till. Det är också uppenbart att om det ändå finns någonting som förenar, så är det att ni vill släppa loss ännu mer efterfrågan, driva upp den privata konsumtionen ännu mer, låta köpfesten rusa vidare. Skattesänkningar, det omskrutna vårdnadsbidraget, utdelningen av löntagarfondernas pengar — allt pekar i den riktningen. Och besparingarna görs tyvärr på den importsnåla offentliga konsumtionen. Ur stabiliseringssynpunkt tycker jag inte att det är förnuftigt att låta svenska folket höja sin materiella levnadsstandard för pengar som ni skall låna upp utomlands samtidigt som ni drar ner på de områden där det är allmänt omvittnat att det i dag råder brister, problem och behov. Hörde vi inte folkpartiets representant här mycket vältaligt beskriva eländet i sjukvården och de handikappades problem? Men hela inriktningen av er budgetpolitik — där moderaterna naturligtvis är värst — är att det är på de områdena ni skall skära ner för att med lånade pengar driva upp den privata konsumtionen. Min slutsats är alltså att det inte kan vara genom budgetpolitikens allmänna inriktning som borgerlig politik skulle kunna bidra till ökad stabilitet och lägre inflation. I stället driver man egentligen en enda tes — framför allt är det folkpartiet och moderaterna som gör det — nämligen att man skall sänka marginalskatterna. Vi har justerat skatteskalan för 1988 så — det kostade drygt 4 miljarder, som jag sade — att det reala skatteuttaget blir oförändrat så länge inkomstoch prisstegringen begränsas till 4 96. Jag tycker att det är en mycket konsekvent anpassning av skatterna till den kostnadsoch prisstegring som uppenbarligen också denna riksdag önskar sig, dvs. ungefär 4 90. Jag undrar: Vad har ni för anledning att anpassa skattesystemet till en inflationstakt som är högre än vad alla är ense om att samhällsekonomin tål? Fru talman! Vi har under de här åren utsatts för mycket hård kritik för att vi inte har velat helt inflationsanpassa skatteskalorna. Den har framför allt tagit sig uttrycket att man har attackerat oss för att vi har förfuskat 1982 års skattereform. Avtalsbrott, har centern och folkpartiet hävdat. Jag fick se en artikel av Bengt Westerberg — det här är tredje gången jag citerar honom; det håller på att bli en dålig vana — i Affärsvärlden den 27 januarii år, där han visserligen skriver att reformen inte blev riktigt vad man tänkte sig men också menar att den innebar att marginalskatterna sänktes kraftigt för flertalet heltidsarbetande och att reformen i stort sett genomfördes. I själva verket gör Bengt Westerberg skattereformen till huvudorsaken till att utbudet av arbetskraft har ökat så kraftigt sedan 1982, med hela 400 000 timmar. I och för sig tycker jag att han bortser från en väsentlig sak, nämligen att genom vår politik ökade också efterfrågan på arbetskraft. Det räcker inte att sänka skatten och tro att folk arbetar, om det inte finns efterfrågan på jobb. Jag är tacksam för detta senkomna erkännande, men jag måste ändå fråga: Om det nu skett en så kraftig sänkning av marginalskatterna som Bengt Westerberg här beskrev, vad beror då våra problem med lönebildningen och inflationen på? I varje fall kastar detta en skugga över det borgerliga budskapet att sänkta marginalskatter löser alla problem på arbetsmarknaden. I själva verket tycks de borgerliga partierna inte tro på det själva, för i motionerna tonar det fram en helt annan stat än den som med generösa skattesänkningar vill hjälpa löntagarna att hålla nere sina lönekrav. Det är en stat som hotar med arbetslöshet, dessutom en arbetslöshet som skall betalas av löntagarna själva genom höjda avgifter till arbetslöshetskassorna, inte bara därför att staten minskar sina bidrag utan också därför att det är löntagarna — de fackligt anslutna, väl att märka — som skall få betala de ökade utgifter som arbetsmarknadspolitiken kräver när sysselsättningen försämras. Facket måste lära sig att betala vad höga lönekrav kostar, morrar man i folkpartiets och moderaternas motioner. Tyvärr är detta långt mer trovärdigt än löftena om skattesänkningar, för det här var den linje man drev i början av 1980-talet, även om man nu vill förneka detta. Då lät de borgerliga regeringarna arbetslösheten stiga. Man höll nere insatserna på arbetsmarknadspolitikens område. Arbetslösheten skulle upp, för man ville använda den som vapen mot inflationen. Och för all del, det gav vissa effekter så länge arbetslösheten steg. Moderaterna har lagt upp sin motion som en ny attack på välfärdsstaten. Jag tror att alla vid det här laget har klart för sig vad det är man vill göra, men det finns en punkt som kräver någon liten ytterligare utredning. Efter vad jag förstår vill moderaterna utöver de 4,5 miljarder som skall finansiera vårdnadsbidraget dra in ytterligare 6 ä 8 miljarder från kommunerna genom sänkta bidrag och minskade kommunala skatteintäkter. Den här gången talar man inte om var kommunerna skall spara, och det förstår jag. 1985 var man karsk nog att peka ut färdtjänsten, barnomsorgen och knatteidrotten. Nu tiger man. Men tror Lars Tobisson att människor är så dumma att de inte förstår att om ni samtidigt lägger ett skattetak på kommunerna — för de får inte öka sina skatteintäkter heller — måste kommunerna skära någonstans. Jag antar att Lars Tobisson kommer att fortsätta att tiga här, men jag lovar honom att vi kommer att fortsätta att plåga er och alla moderata kommunalmän landet runt med frågan, hur ni skall klara de 6 å 8 miljarder som ni vill ta ifrån kommunerna. Fru talman! Mot den här bakgrunden får Ingemar Eliassons frågor om sjukvården och de handikappade en underlig klang. Och det är märkligt att han ställer dem till mig och inte till Lars Tobisson. Tittar vi på vad som står i årets budget om åtgärderna på handikappområdet — om jag tar det som exempel-— ser vi att det är ett område som vi har gett ordentliga påslag, som vi har prioriterat, som det heter i sådana här sammanhang. Vi har ju utökat rätten till tillfällig föräldrapenning när man har handikappade och svårt sjuka barn. Vi har förbättrat vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn. Vi ökar bidraget till handikapporganisationerna. Vi kommer att föreslå kraftigt utökat bilstöd. Vi förbättrar tidningsutgivningen för de synskadade. Inom arbetsmarknadsdepartementets område läggs det ut 160 miljoner för arbetshjälpmedel. När det gäller datorbaserade arbetshjälpmedel fördubblas anslaget. Vi ökar antalet anställda med lönebidrag, vi ökar antalet platser för handikappade hos ideella organisationer med 300. Vidare föreslår vi att 350 nya arbetstillfällen skall anordnas inom det som en gång i tiden hette Samhällsföretag men där man nu har slopat prickarna över ä, så att det heter Samhall. Jag vet inte vad det är Eliasson är missnöjd med. Och framför allt: Varför ställer Eliasson inte dessa frågor till Lars Tobisson? När det gäller sjukvården kan jag bara svara att vi genom en uppgörelse med landstingen i år och nästa år tillför landstingen 1,4 miljarder kronor. Det gäller Dagmaruppgörelsen. Vad begär Eliasson mer, och var skulle han vilja ta pengarna? Det blir en mycket underlig körsång om den ene borgerlige representanten står och kräver ökade sociala utgifter, medan den andre säger att nu skall vi framför allt skära ner på dessa områden. Då det gäller de borgerligas skattepolitik har jag anledning att peka åtminstone på en sak. Ni är oeniga om nästan allting som rör skatterna, men i tre fall är ni ense, nämligen i fråga om omsättningsskatten på aktier, fastighetsskatten och engångsskatten. Därvidlag är ni som sagt ense, men ni har också bytt ståndpunkt. Under flera år har det funnits en huvudlinje i de borgerliga attackerna mot regeringens skattepolitik. Ni införde omsättningsskatten på aktier, ni införde fastighetsskatten och främst införde ni engångsskatten på de privata pensionsförsäkringarna. Det är bara moderaterna som talar om det här. Folkpartisterna och centerpartisterna tiger, såvitt jag kan finna. Moderaterna säger: Nej, omsättningsskatten på aktier har vi inte råd att vara av med, den får vara kvar, och fastighetsskatten måste vi behålla oförändrad. Så kommer man till engångsskatten och säger: Det är klart att den borde bort, men det föreligger tekniska problem. Dessutom säger man att även här måste statsfinansiella hänsyn vägas in. Det är detta, fru talman, som förbluffar mig. Regeringen är anmäld till Europarådet för att ha begått brott mot Europakonventionen om de mänskliga frioch rättigheterna. I hög grad har denna anmälan framhetsats av de borgerliga partiernas agitation i fråga om detta fruktansvärda brott. Nu får vi i moderaternas motion lära oss att för moderata samlingspartiet tar statsfinansiella hänsyn, när det verkligen kniper, över också i fråga om brott mot de mänskliga frioch rättigheterna. Engångsskatten blir kvar, men de mänskliga frioch rättigheterna består tydligen i Sverige. Jag måste till slut säga några ord om den långsiktiga skattepolitiken. Det har i varje fall mellan fyra av riksdagens partier rått enighet om att det borde göras en omfattande skattereform. Vi var eniga om att riksdagspartierna borde sätta sig ned i en parlamentarisk utredning för att undersöka om en bred lösning kunde uppnås. Uppfattningen var att vi behövde ett brett parlamentariskt underlag, om en skattereform skall få tillräcklig stabilitet och långsiktighet. Allra ivrigast att få denna utredning till stånd var folkpartiet. Utredningen tillsattes i fjol sommar. Regeringen har undvikit att låsa sig när det gäller den långsiktiga skattepolitiken, av det enkla skälet att vi vill kunna arbeta i denna utredning. Däremot har vi lagt fast färdriktningen: lägre inkomstskatter, lägre marginalskatter, bredare skattebas och enklare skatteregler. Det var detta utredningen skulle arbeta för. Men nu har de borgerliga partierna i sina motioner fört fram detaljerade skatteförslag, där man så att säga lagt fast detaljerna i en skattereform. Detta vill man ha beslut om under våren i denna riksdag. Jag skulle kunna begripa det hela om det rörde sig om att skapa underlag för en regeringspolitik och om ni är ivriga att komma i gång att regera till hösten. Men ni har ju ingen gemensam skattepolitik. Det är lika svårt att förena centerpartiets och moderata samlingspartiets skattepolitik som att förena eld och vatten. Det går inte — endera förslaget kommer att ta överhanden. När det gäller förenklingen av skattesystemet, som jag också trodde att vi var ense om, vill man sänka schablonavdraget, vilket gör att åtminstone ett par miljoner svenskar som nu har kunnat deklarera enligt det enkla formuläret får gå tillbaka till det gamla formuläret och återigen börja kivas med taxeringsmyndigheterna om sina avdrag. Så var det alltså i fråga om förenklingen! I och för sig kan jag se förklaringen i att omsorgen om en långsiktig skattereform har fått ge vika för aktioner för att vinna borgerliga röster inför valet. Det gäller att skynda fram med så feta skattesänkningslöften som möjligt för att fånga in väljarna. Men eftersom sänkta marginalskatter och sänkta skatter över huvud taget skulle vara huvudingredienser i en omläggning av den ekonomiska politiken och ni saknar något sådant alternativ i dag, så frågar jag naturligtvis: Är ni inte längre intresserade av den parlamentariska utredningen? Skall vi betrakta den som överkörd, utplånad och upplöst i och med att ni lagt fram dessa förslag? Det är faktiskt allvarligt menade frågor. Fru talman! Den budget vi presenterat visar hur vi vill gå vidare med vår ekonomiska politik. Den håller nere underskotten, den bibehåller en stram finanspolitik och den satsar också framåt genom nya insatser för tillväxten, för tryggheten och för en bättre miljö. De borgerliga säger att nu har politiken misslyckats, nu måste en ny väg beträdas. Mitt besked blir: Detsamma sade ni 1985. Också då var den tredje vägen slut, också då måste politiken läggas om. Vi har nu konsekvent och fast i tre år drivit den här politiken. Vi kan visa på resultaten, och vi kommer att fortsätta på den här vägen.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt hade inget att säga beträffande det ena av de huvudproblem jag tog upp i mitt anförande, nämligen skattetrycket. Jag skall därför fråga en gång till. Det passar särskilt bra, eftersom statsministern har återvänt till kammaren. Vad tänker regeringen göra för att infria statsministerns löfte att sänka skattetrycket till 51,5 96 av bruttonationalprodukten? Det rör sig om 50 å 60 miljarder kronor. Det är rejäla skattesänkningar. Och eftersom ni socialdemokrater i likhet med oss moderater inte kan tänka er ofinansierade skattesänkningar, vilka statsutgifter skall ni då dra ner på för att nå målet? 60 miljarder — det är storleksordningen. Vi har i vårt budgetalternativ redovisat hur vi stegvis vill göra detta. Vilka är era förslag? Finansministern hävdade att de borgerliga sade nej till åtstramning förra året. Han vet mycket väl att vi moderater då hade, liksom vi har i år, budgetalternativ med mindre underskott än regeringens. Visserligen satsar vi inte på skattehöjningar, men vi satsar på utgiftsminskningar. Det måste också regeringen göra för att få ner skattetrycket. Ställ upp på våra skatteförslag, så blir det också en åtstramning! Kjell-Olof Feldt kommenterade något mitt andra huvudämne, det usla hushållssparandet. Han sökte förklara sig med att hushållssparandet sjunkit också på andra håll. Men Sverige är på minus. Det enda land, förutom Sverige, som är på minus, är Norge — där är man emellertid på väg uppåt. Men i Sverige är hushållssparandet på väg nedåt, det försämras ytterligare. Hur vill regeringen få upp hushållens sparkvot till åtminstone de 5 å 6 96 — eller kanske bara 2,5 96 såsom i USA — som ändå skulle hjälpa till när det gäller näringslivets investeringar och när det gäller att få en yttre balans? Jag sade inte mycket om den pågående arbetskonflikten, som är djupt olycklig. Att jag inte gjorde det beror på att det på detta sena stadium inte finns så mycket för oss politiker att göra. Det var senast under fjolåret som vi främst genom skattesänkningar skulle ha skapat förutsättningar för en lugn lönerörelse. Ändå tycker jag att det är anmärkningsvärt hur litet uppmärksamhet denna stora fråga får. I Morgonekot i dag nämndes inte den pågående konflikten. Ändå har vi hittills fått ett produktionsbortfall på ca 5 miljarder, och det är snart så att hela den beräknade tillväxten för året har försvunnit genom den här konflikten. Och detta är bara början. Vi kan förutse mycket besvärliga lönerörelser inom andra avtalssektorer. Det här blir ett förlorat år. Enda ljuspunkten är faktiskt att man inriktar sig på ettårsavtal. Det är hög tid nu att bädda mjukare för 1989. Det gör de borgerliga genom de förslag till skattesänkningar som är redovisade. Vad vill socialdemokraterna göra? Som det ser ut nu blir det skattehöjningar genom frånvaro av inflationsskydd. Det är nu förslagen måste läggas fram, finansministern. Redovisa dem!

Fru talman! Jag uppmanar inte finansministern att försöka köpa sig låga avtal med hjälp av löften, som dras tillbaka om avtalen blir för dyra. Detta varnade Bengt Westerberg för. Det skall man inte försöka sig på. Jag och alla i folkpartiet uppmanar regeringen att sänka marginalskatterna villkorslöst och att göra det i god tid före avtalsrörelsen. Jag måste efter att ha lyssnat till Kjell-Olof Feldt fråga: Är Kjell-Olof Feldt för eller emot sänkta marginalskatter? Jag utgick förut från att Kjell-Olof Feldt och regeringspartiet numera insåg vådan av höga marginalskatter. Nu har Kjell-Olof Feldt halkat tillbaka i något gammalt dike och försvarar de höga marginalskatterna. Fjärran låg förhoppningarna om en skattereform. Ibland är Kjell-Olof Feldt för, ibland är han emot en skattereform med sänkta marginalskatter. Varför denna tvetalan? Är det verkligen så att regeringen inte har bestämt sig på denna punkt, förstår jag mycket väl varför man vill skjuta över ansvaret på parterna och hoppas att de skall lösa knuten och komma med ett förslag. Regeringen är oförlåtligt passiv. Det är en av anledningarna till att vi år efter år hamnar i ett läge på arbetsmarknaden med strejker och lockouter. Det är svårt att träffa avtal som bevarar både reallönen och sysselsättningen med så höga marginalskatter. Går det, frågar sig Kjell-Olof Feldt, att nå full sysselsättning med låg inflation — denna eviga fråga. År 1988 skall vi få svaret. Jag skulle säga att det går, men det går inte med höga marginalskatter. Det är omöjligt att träffa avtal och samtidigt ha balans i ekonomin med så höga marginalskatter som vi har. Jag måste dess värre uppfatta det besked som Kjell-Olof Feldt ger här i dag som att han inte ser det brådskande eller angeläget. Med en fortsatt socialdemokratisk regering går vi mot en ny avtalsrörelse med ett oförändrat skattesystem. Är det verkligen så, Kjell-Olof Feldt, att regeringen inte tänker möta väljarna i valet med egen skattepolitik? Är det verkligen så att ni inte ens den här gången drar slutsatsen att ni i god tid före nästa avtalsrörelse måste förelägga riksdagen förslag till en reform, som innebär ett förenklat och förbättrat skattesystem med sänkta marginalskatter?

Fru talman! Finansministern utnyttjade det vanliga tricket att framställa det flerpartisystem som vi har i den svenska riksdagen som ett tvåpartisystem. Jag ser det som ganska angeläget att vi, var och en på sitt håll, förklarar vad vi vill. Det vore naturligtvis roligt att i ökad utsträckning få höra det också från regeringen. Sedan talade finansministern om eld och vatten. Det finns faktiskt ett antal förslag som inte precis är eld och vatten. Det har förts en debatt här tidigare, där vi redovisade resultat av familjepolitiken. Jag är ganska hoppfull när det gäller möjligheten för de olika partierna att på centrala områden gemensamt nå resultat. Beträffande den långsiktiga skatten skall jag ge ett klart besked i fråga om skatteutredningen. Vi är mycket intresserade av den. Jag kommenterade frågan också i mitt tidigare anförande, och jag tycker att utredningen skulle kunna få ett vidgat uppdrag. Jag tror dessutom att det är bättre att ha partier representerade i en utredning, om dessa partier vet vad de vill och har en långsiktig målsättning. Vi har redovisat i våra motioner den långsiktiga målsättningen och inriktningen i skattepolitiken, inte detaljerna. Dessa skall sedan vägas av utredningen. Det tror jag kan fungera, om det finns en vilja från andra håll. Finansministern beskyller i varje fall oss i centerpartiet alldeles felaktigt för att vi vill driva upp konsumtionen. Jag uppehöll mig i mitt anförande tidigare ganska länge vid sparandet och sade att vi måste satsa mer på hushållssparandet och utnyttja löntagarfondsavvecklingen för att stimulera sparandet. Om man lyckas med att stimulera sparandet pressar man också ner konsumtionen. Dessutom har vi föreslagit en sänkt matskatt, vilken delvis har samma effekt som en satsning på offentlig konsumtion, som finansministern nämnde som ett exempel, därför att den är importsnål och innebär en förstärkning av den svenska ekonomin och dessutom har betydande fördelningspolitiska fördelar samt en stabiliseringseffekt. Den kan minska kraven från de grupper som bäst behöver pengar i det här samhället. Finansministern bevärdigade inte mina tankegångar tidigare om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, om råvaruskatt och miljöavgifter med någon kommentar. Är det möjligen därför att man inom regeringen inte är ense i denna fråga? Miljöoch energiministern har vid upprepade tillfällen talat om att man nu är inne på en sådan linje. Men ingenting av dessa tankar syns i dokumenten från finansministern.

Fru talman! Finansministern sade i sitt inlägg att om den samlade oppositionen — jag utgår från att han även räknar in vpk även om han i övrigt inte tycktes ha något ord över för vpk:s politik — fick igenom sina skattesänkningsförslag, skulle ekonomin bli ännu mera överhettad. Det skulle bli en köpfest. Jag tycker att man inte bör uttrycka sig så slarvigt när man är finansminister. Det är faktiskt fråga om hur man i så fall fördelar de lägre skatterna. Med vår utgångspunkt skall man fördela så att det blir lägre skatter för dem med låga inkomster och högre skatter för dem med höga inkomster. Det är en litet annan modell än den de borgerliga partierna försöker driva. De som behöver skattesänkningarna, alltså de i lågoch mellaninkomstskikten, har annat konsumtionsmönster än de andra grupperna. Där kommer man mera att satsa på mat, hyra och nödvändiga konsumtionsvaror och kanske inte kommer att slå klackarna i taket i den köpfest som Kjell-Olof Feldt tycks vara orolig för. Det här kanske är en öm tå. Hur skall man behandla dem som har fått lida under svångremsåren, som fått dra sitt strå till stacken och fått uppleva hur svångremmen fått dras åt ännu mera? Frågan är: Är finansministern och socialdemokraterna beredda att ge tillbaka till dem som fått reallönesänkningar, och i så fall varifrån tänker man ta pengarna? Det gäller att ta ställning. Är man beredd att förbättra de arbetandes ekonomiska situation? Sedan skulle jag möjligtvis kunna spinna litet på det Ingvar Carlsson nämnde tidigare, när det var aktuellt att diskutera marginalskatterna. Moderaterna har i sin skattepolitiska motion beskrivit hur skattepolitiken bör se ut på sikt. Ingvar Carlsson tog upp lönen för SJ-chefen, som med sina 125 000 kr. i månaden är lågavlönad jämfört med topparna i näringslivet, om man nu kan utgå från att uppgiften i TV:s Aktuellt i går var riktig. Det moderata förslaget — och folkpartiets förslag pekar åt samma håll — innebär att dessa stackars näringslivstoppar skulle få mellan 100 000 och 200 000 kr. lägre skatt per år. De har ändå inkomster per månad som vida överstiger en samlad familjeinkomst för arbetande per år.

Fru talman! Karl Erik Olsson sade sig vara hoppfull om att nå borgerlig enighet på centrala områden. Det skulle vara roligt att få höra hur det skall gå till. Nämn ett sådant område där hoppet spirar i centerpartiet om att nå enighet! Går det bra att få ett besked? Det finns ju så många områden där inte bara avståndet är stort utan ni också står rakt mot varandra. Ni stångar varandra i pannan. Och då undrar man hur det skall gå till att byta den positionen och i stället falla i armarna på varandra, som ni måste göra om ni skall börja regera ihop någorlunda. Får jag fråga Karl Erik Olsson en annan sak, om detta med matmomsen? Detta var en gång en stor sak — folk såg framför sig hur all mat skulle bli mycket billigare. Nu är det bara fråga om något slags basråvaror — det är inte basmat som vi skall få sänkt moms på utan basråvaror. Vi skall få billigare mjöl, men på brödet skall vi betala full moms. Kan Karl Erik Olsson förklara denintellektuella process som har lett fram till att sänkt matmoms blev sänkt mjölmoms? Karl Erik Olsson vill veta hur jag ser på miljöavgifter. Ja, vi är positiva till miljöavgifter, men vi är mycket bestämt motståndare till centerns sätt att kasta ut miljöavgifter och använda de pengarna för att finansiera permanenta statsutgifter. Lyssna till vad folkpartiet säger! Där har man en del kloka synpunkter på detta. Om vi lägger på miljöavgifter, gör vi det för att få in så litet pengar som möjligt. Avgifterna skall ju begränsa det slag av verksamhet som leder till miljöskador. Ni använder pengarna för att dela ut dem över hela landet till allt gott ni vill uträtta. Det är, tycker jag, dålig miljöpolitik och också omoraliskt att lura folk på det sättet. Ingemar Eliasson försöker nu undvika en viktig fråga, nämligen denna: Vad är poängen med vårt arbete med skatterna? Jo, att skapa en majoritet i Sveriges riksdag för en skattereform. En sådan majoritet finns inte i dag. Det finns ingen borgerlig enighet om skatterna. Denna utredning skulle försöka skapa en majoritet. Ni var väldigt ivriga just i folkpartiet — Bengt Westerberg jagade mig vecka efter vecka och frågade: Varför har ni inte tillsatt den här utredningen? Nu går ni fram och kräver beslut i vår. Det är ju hyckleri, om jag får använda det uttrycket, fru talman, att påstå att det skulle finnas underlag i Sveriges riksdag i vår för en skattereform, när ni inte ens har kunnat snacka ihop er med Lars Tobisson om den saken. Min fråga är: Vad skall vi använda utredningen till — vad var meningen med alltihop, om vi inte där skall försöka hitta en lösning? Det är svåra problem att lösa, om vi vill förena det vi försöker uppnå, lägre skattetryck och lägre marginalskatter, med en rättvis fördelning av skattebördan. Det är den uppgiften som är svår och som ni skjuter ifrån er. Försök inte påstå att det är jag som tvetalar. Det är folkpartiet som manipulerar med en viktig fråga. Sedan var det inte alls så, att herrarna Westerberg och Westerberg varnade för löften om skattesänkningar. De beskrev vad ni faktiskt gjorde. Ni sänkte skatterna i förhoppning om att löntagarna skulle nöja sig med låga lönehöjningar. Men det gjorde de inte. Det är ju det som Westerberg och Westerberg beskriver. Det blev både stora skattesänkningar och stora lönehöjningar. Det var den villkorslösa skattesänkningen man gjorde. Jag har sagt att det går vi inte med på. Skall vi sänka skatterna som ett led i avtalsrörelsen, måste vi åtminstone hä en fruktbar dialog med arbetsmarknadens parter. Det har vi inte fått, och därmed är frågan omöjlig att driva. Det är bara i er fantasi som den finns, och dessutom talar ni faktiskt mot bättre vetande. Lars Tobisson frågar mig: Hur skall vi sänka skattetrycket? Vi vill sänka skatterna, men vi vill inte låta det gå ut över vården, utbildningen, vi vill inte göra det genom att införa karensdagar i sjukförsäkringen, sänka ersättningen till de sjuka, försämra villkoren för de arbetslösa. Därför kommer det att vara ett ganska tufft och tålmodigt arbete att få ner skatterna. Vi gör det inte på era villkor. Hot mot välfärdsstaten, sade folkpartiets ledare. Det hotet tycker jag att moderaterna skall få vara ensamma om. Det ser ut som om ni dessutom blir färre om den saken. Sedan frågade jag faktiskt Lars Tobisson om han ville förklara hur sänkta marginalskatter i USA ledde till en halvering av hushållssparandet. I stället för att ge något svar ställde han frågan: Hur vill regeringen bära sig åt för att öka hushållssparandet? Vi har visat vad vi gör i det avseendet. Vi ökar hushållssparandet i den meningen att folk faktiskt ökar sina finansiella tillgångar, och gör det ganska kraftigt. Det är bara det att man tycker det är ännu roligare att låna och lånar ännu mer. Där vill, såvitt jag förstår, Lars Tobisson gå åt det motsatta hållet och göra det skattemässigt ännu mer intressant att låna än vad det är i dag — stat och kommun skall betala en ännu större del av räntekostnaderna än i dag. Fru talman! Jag kanske skall säga en sak till Tommy Franzén om vår politik och detta med reallöner. Det vore roligt att höra en kommunist någon gång säga att vad som är viktigast för löntagarna faktiskt är att de har jobb, att de har en inkomst, att de kan försörja sig själva. Ni borde ändå ha dragit några slutsatser av det som hände på 1970-talet, vilka effekter det fick att våra löner och priser då drevs i höjden. Man kan säga att det var kapitalismens kris. Javisst, men nog spelade det en viss roll att svenska varor blev så dyra att inte ens kommunister köpte dem. Det var sanningen. Inte ens kommunister tyckte att svenska varor var värda att köpa — de var för dyra. Det finns kommunister i Östeuropa, om inte Tommy Franzén visste det — han ser så förvånad ut. De köpte inte våra varor. Vi har tittat på vänsterpartiet kommunisternas budgetförslag. Såvitt vi förstår skulle det leda till en ökning av budgetunderskottet med 20 miljarder. Vad betyder det i form av ökad upplåning, av ökad inflationsrisk? Vad kostar det landets löntagare? Vad kostar det de fattiga i landet att vi på nytt skall behöva öka statsupplåningen? Mer räntor skall gå till de rika, som har råd att låna oss pengar. Läs Ernst Wigforss! Han hade en del att säga om vådan av att driva den politik som kommunisterna i den här riksdagen har drivit hela den senaste mandatperioden. Fru talman! Tidningen Expressen hade en ledare för någon vecka sedan, där man begrundade de borgerliga partiernas splittring — de hade så många olika förslag. Expressen skrev att detta i själva verket var någonting väldigt fint, det här gav ju väljarna valfrihet. Man hade när det gäller de borgerliga partierna så mycket att välja mellan. Det var som ett stort fantastiskt smörgåsbord, där man kunde välja mellan olika rätter. Expressen antydde att det var själva fiffigheten med borgerlig politik att man kunde locka den ena väljaren med lägre skatt, den andra väljaren med bättre sjukvård och den tredje väljaren med bättre regionalpolitik. Limstångsprincipen kan den kallas. Där fastnar så många som möjligt. Man kan göra den lång och kleta på många olika sorters lim. Men jag tror att väljarna ställer sig vissa frågor. Det är ju inte bara på valdagen som det är viktigt att ha valfrihet. Vad händer efter valdagen? Vad händer när en regering oavlåtligen, dag för dag, vecka för vecka, månad för månad skall ta ställning i frågor som kräver inte att regeringen sitter och väljer mellan tre fyra fem olika alternativ utan att den kommer fram till ett svar, en lösning, ett beslut? Jag måste fråga er varför ni över huvud taget inte har gjort någon ansträngning för att presentera ett sådant alternativ. Kan ni svara på åtminstone följande fråga. Nu vill ni börja regera igen om åtta månader. På vilket sätt skiljer sig er politik i dag från den politik som ni förde i sex år och som havererade?

Fru talman! Fortfarande inte ett ord från finansministern om vad han tänker göra för att sänka skattetrycket. Han talar bara om hur han inte tänker göra men inte hur han avser att förfara för att faktiskt ta ned skattetrycket med bortåt 60 miljarder kronor. I stället ondgör sig Kjell-Olof Feldt över de kommunala besparingar som vi vill genomföra. Till att börja med vill jag förklara att vi inte kommer att ta ifrån kommunerna 6 miljarder kronor som de nu har, utan jämfört med i år blir det en minskning med 1,5 miljarder kronor. De 6 miljarderna skall jämföras med totalt 300 miljarder i den kommunala sektorn. Det motsvarar alltså ett besparingskrav på 2 96 — mer är det inte. Det är det krav på besparingar som regeringen själv ställer på statliga myndigheter, och det har regeringen gjort under ett antal år, och det är detta som har legat bakom en något förbättrad produktivitet i den statliga sektorn. Det här får då ses i sitt sammanhang. Samtidigt som vi drar ned på statsbidragen till kommunerna vill vi minska det utvecklade regelsystem som finns där och som är kostnadsdrivande. Vi vill som sagt komma åt den produktivitetsförsämring som sker och i stället åtminstone behålla en oförändrad, helst få en förbättrad, produktivitet. Då har vi i service till medborgarna för länge sedan tjänat in de pengar som vi har tagit från kommunerna. Detta skall ses i samband med våra övriga förslag. De skattelättnader som vi föreslår leder till lägre lönekostnader för kommunerna. Om vi klarar av 4 70 i ökade lönekostnader, vilket är möjligt, i stället för 7 96, dvs. ”eländesalternativet” i finansplanen, får det större betydelse än de 6 miljarderna. Vi har lagt fram ett familjepolitiskt förslag som skulle avlasta kommunerna utgifter för barnomsorgen. Regeringen har satt upp som mål att den kommunala volymexpansionen skall vara 1 26. Ändå redovisar regeringen nu i finansplanen att den i år blir 1,7 26 och nästa år 1,7 90. Vi vet att den brukar bli större. Vad gör då regeringen för att åtminstone uppfylla sitt mål på 1 96? Den gör inte något, som vanligt. Det får bli som det blir — vackra mål uppfylls inte. Jag måste ställa en fråga till finansministern. Jag ser i dagens tidning att finansministern inför lunchande köpmän bedyrat att det inte blir något nytt prisstopp. Fjolårets experiment manar inte till efterföljd har han sagt, och det är så sant som det är sagt. Men alltför mycket av ett mönster som upprepas kan man i alla fall urskilja. Det har hänt förr att Kjell-Olof Feldt dömt ut prisstopp — det lurar inte längre någon — men sedan har han trots detta infört ett prisstopp. Jag förutsåg i höstas att prisstoppet skulle verka prisuppdrivande. Och vi får nu rapporter om att handlare höjer sina priser i förtid. Man tror inte på finansministerns uttalanden om att det inte blir prisstopp. I år är det dessutom valår. Nu skulle det vara mycket avkylande på vad som händer om Kjell-Olof Feldt klart uttalade här i Sveriges riksdag vad han i trängre sammanhang lär ha sagt. Jag ställer därför frågan: Blir det ett prisstopp före valet? Kan Kjell-Olof Feldt svara entydigt nej på denna fråga?

Fru talman! Finansministern skall få ett besked. Vi i folkpartiet kommer att fortsätta att arbeta i skatteutredningen. Vi gör det för att skynda på en skattereform. Vi tycker att det är bra om alla i den utredningen öppet redovisar vad de vill åstadkomma — regeringspartiet inte undantaget. Tvärtom är det bra om regeringspartiet inte bara har en egen skattepolitik utan även verkar pådrivande och tar initiativet till att lägga fram förslag till reformer för riksdagen. Det hör faktiskt till regeringens ansvar. Det är ju lättare att få en majoritet här i riksdagen, Kjell-Olof Feldt, om även regeringspartiet har förslag till en skattepolitik. Vi har inte begärt mer än att vi under detta år, i vår, tar ett första steg, eller nästa steg, mot en sänkning av marginalskatterna. I dag får vi uppenbarligen beskedet att det inte blir på det sättet. Kjell-Olof Feldt vill inte. Jag önskar att han på den punkten inte var representativ för vad regeringen vill. Jag vill rätta till två felaktigheter i Kjell-Olof Feldts första inlägg. Sparandet sjunker inte i USA. Tvärtom stiger hushållens sparkvot, samtidigt som marginalskatterna sjunker. Det finns sannolikt ett samband. Statistiken finns här; Kjell-Olof Feldt, om regeringen vill titta närmare på den. Den andra felaktigheten i Kjell-Olof Feldts anförande var att folkpartiets budgetalternativ skulle innebära att efterfrågan ökade. Vårt förslag till skatteomläggning finansieras genom andra skatteförändringar och besparingar. Sprid inte direkt felaktiga uppgifter, Kjell-Olof Feldt. Kjell-Olof Feldts och regeringens hållning numera är att skjuta från sig ansvaret till andra. Regeringen väntar sig att parterna på arbetsmarknaden skall utarbeta skattereformen. Rader av viktiga frågor mörklägger regeringen i budgeten. Regeringen lämnar inga besked om miljön, arbetslöshetsförsäkringen och familjepolitiken. Nu vill Kjell-Olof Feldt även skjuta ansvaret för att det görs för litet när det gäller sjukvårdens kris och för de arbetshandikappade på Lars Tobisson. Kjell-Olof Feldt undrade varför jag inte frågade Lars Tobisson i stället. Jag gjorde det inte av den enkla anledningen att det faktiskt fortfarande är Kjell-Olof Feldt som är finansminister. Ytterligare en tid har Kjell-Olof Feldt en chans att i denna egenskap tala om vad han och regeringen vill göra. Men den dystra summeringen av denna debatt blir att regeringen inte kommer att förelägga riksdagen något förslag till skattereform, att regeringen inte tänker göra något för att börja lösa sjukvårdens kris och att de arbetshandikappade inte kan påräkna mer hjälp. Dystert, över måttan dystert, fru talman.

Fru talman! Det finns en gränslinje i den svenska politiken som innebär att det råder enighet mellan tre partier om att man skall stoppa socialistiska inslag — därav enigheten om att avveckla löntagarfonderna. Jag tror att det familjepolitiska förslag som de tre borgerliga partierna har lagt fram faktiskt är mycket bra och dessutom attraherar stora grupper, inte minst låginkomsttagare, även inom LO-grupperna. Låt mig säga någonting om momsen. Kjell-Olof Feldt har sett en tabelli ett räkneexempel som vi har gjort, men vi hade skissat olika exempel. Om man bara ser på ett exempel kan man komma fram till sådana saker om mjöl och bröd. Vad vi har sagt är att vi vill ha förslag om en sänkning av momsen på basmat. För mig är det ungefär på samma sätt som för finansministern, nämligen att bröd är en sorts basmat. Vi har inte låst oss för några detaljer. Men förslagets inriktning är inte att ta fel på. Det är också uppenbart att det finns många sympatier för detta förslag. Inte minst ett par stora socialdemokratiska tidningar brukar stödja ett sådant förslag emellanåt. Jag tror att det har många fördelar. Det kan vi diskutera ytterligare längre fram. En annan sak som finansministern tog upp i sitt anförande var miljöavgifterna. I vår motion skiljer vi på två saker, nämligen miljöavgifter och råvaruskatter. Tydligen har finansministern enbart studerat det förslag som gällde miljöavgifter, men blandat ihop det med vad vi säger om råvaruskatter. När det gäller miljöavgifter har vi ett konkret förslag, nämligen en avgift på svaveldioxid. För att illustrera det som finansministern sade om att detta skall försvinna har vi tagit upp en större summa för budgetåret 1988/89 än den summa som vi föreslår som helårseffekt. Om vi lyckas skall det inte bli några sådana miljöavgifter på sikt. Däremot har vi förslag till råvaruskatter som bygger på det faktum att vi sannolikt i all framtid måste använda råvaror, även om vi skall hushålla bättre med dem. Vi kan alltså lyfta över skattetryck från den produktionsfaktor som har det högsta trycket i dag, nämligen arbetskraften, och lägga på råvarorna och på så sätt få en inkomst. Men en bättre hushållning med råvaror ger en bättre effekt i ekonomin på lång sikt. Vårt förslag borde tas upp till diskussion i skatteutredningen, inte minst med tanke på informationen till den socialdemokratiske finansministern.

Fru talman! Jag ställde en fråga till finansministern där det gällde att ta ställning till om man är beredd att ge pengar tillbaka till dem som drabbats av reallöneförsämringarna. För vår del är vi beredda. Men det svar jag fick var ett utfall som var mer att betrakta som ren och skär lögn. Vi har mycket tydligt — kanske för tydligt — i vår ekonomisk-politiska motion spaltat upp både utgifter och inkomster i förhållande till regeringens. Den redogörelsen upptar ungefär två och en halv sida i vår motion. Jag lämnar ett exemplar av vår motion kvar här till finansministern, så att han kan betrakta den redogörelsen och möjligen se om han kan räkna ihop och få fram det enorma upplåningsbehov och underskott som han beskyller oss för. Vi rör oss med en omslutning på budgeten på ungefär 28 miljarder mer än regeringen. Vi har finansierat varenda krona, kanske litet i övermått energiskt. Vi' vill finansiera de olika utgifterna och ge vår politik ett annat fördelningspolitiskt innehåll, nämligen beskattning av kapital, bolag, förmögenheter och fastighetsspekulerande företag. Vi har faktiskt, Kjell-Olof Feldt, läst Wigforss. Men jag börjar undra om finansministern har gjort det. Om han har läst Wigforss, har han antagligen gjort det som fan läser Bibeln. Vänsterpartiet kommunisterna är ett av de partier i denna riksdag som under alla år verkligen har slagits för att rädda jobben. Vi har krävt åtgärder, regionalpolitiska satsningar och näringspolitiska satsningar, för att rädda arbetstillfällen i landet. Om det är något parti som i denna riksdag har talat om hur viktigt det är att ha arbete, är det vänsterpartiet kommunisterna. Vi är ju nu i slutet av denna debattomgång, och finansministern har övertaget. Han kan dräpa till med någonting i slutet som vi inte har möjlighet att svara på. Finansministern kommer möjligen att göra som för ett år sedan. Han sade då att de förslag som vänsterpartiet kommunisterna lägger fram är helt orealistiska och inte går in i systemet. Frågan är om man är beredd att föra en politik där man lyfter tillbaka de 500 miljarder kronor som de rika och besuttna, kapitalägare m.fl. har tjänat på de arbetande människornas bekostnad under de år dessa har fått reallönesänkningar. Frågan är om man är beredd att vända politiken och se till att ta tillbaka i vart fall en del av dessa pengar. Beskattningen av förmögenheter tar inte in mer än drygt 1 96 av skatteintäkterna totalt i landet. Den största delen av skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, och det vill vi ändra på.

Fru talman! Lars Tobisson kommer att få besked när det gäller skattetryckets utveckling i den praktiska politik som förs, inte i några teoretiska modeller av det slag man kan syssla med i opposition. Jag kan bara konstatera att centerpartiet tydligen är nöjt med det nuvarande skattetrycket. Jag ser inte att centerpartiet föreslår någon sänkning av skattetrycket i denna omgång. Det var intressant att höra Lars Tobisson tala om kommunerna. De skall alltså klara nedskärningarna på 6—8 miljarder kronor nästa år genom ökad produktivitet och genom att lönerna inte stiger mer än 4 96. Men, Lars Tobisson, kommunerna räknar i dag inte med större löneökningar än 4 96. Ändå förekommer stora finansiella underskott i dag i den kommunala sektorn. De blir ännu större 1989, precis när moderaterna skall slå till. Jag förstår att moderaterna väljer denna debatteknik. Förra gången, dvs. inför 1985 års val, talade man om vad som faktiskt skulle inträffa. Då hänvisade inte moderaterna till ökad produktivitet och låga löneökningar. Då talade man om vad kommunerna faktiskt måste göra. De måste naturligtvis göra samma sak nu, om moderaternas politik genomförs. De måste skära ned på en rad områden, om man på ett år skall göra en sådan kraftig indragning som det här är fråga om. Det kommer inte att gå för er att mörklägga denna fråga över valet. Detta kommer att sippra fram. T. o. m. moderata kommunalråd kommer kanske att börja se efter i börsen och undra vad det betyder om partiet verkligen får genomföra sin politik. Kommunerna skall ju vara färdiga att göra detta redan nästa år. De skall göra upp sina budgetar i vår. Jag är övertygad om att det kommer att bli många intressanta debatter i moderata kommunfullmäktigegrupper. De skall lita på Tobisson och öka produktiviteten, och staten håller nere lönerna. Men det räcker inte. Jag tror inte att det är en alltför djärv gissning att säga att ungefär samma nedskärningar följer av denna politik som av den politik ni gick ut med tidigare. Fru talman! En nedskärning har jag dock full förståelse för att moderaterna vill göra. Det gäller bidraget till statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar. Det skall jag inte bråka om. Ingemar Eliasson säger att man vill arbeta vidare i skatteutredningen. Det är väl bra. Men det är fullständigt obegripligt varför ni vill ha beslut om skattereformen i vår, när ni vet att det inte finns underlag för det i riksdagen. Jag kan bara tolka det som ett utslag av kampen om de borgerliga rösterna. Hushållens sparkvot i USA har sjunkit mellan 1985 och 1987. Det är ett faktum. Ingemar Eliasson säger att han frågar Feldt, eftersom Feldt är finansminister. Men Lars Tobisson vill ju bli finansminister. Det är ju då det skall ljusna över horisonten, och allt det fina som borgerligheten vill göra skall genomföras. Då är väl Tobisson mycket intressantare än jag. Jag har ju bara åtta månader på mig. Sedan är det slut på mig. Varför skall man fråga en som nästan är föredetting? Enligt Carl Bildt tillhör hela mitt parti det förflutna. Varför bry sig om oss? Det är bara en tidsfråga, sedan sitter ni här i all härlighet och i full ornat, och Tobisson svingar spiran över finansdepartementet.' I varje fall är det väl det han speciminerar för. Det är inte första gången i världshistorien som det läggs fram särpropositioner för Sveriges riksdag. I budgetpropositionen, som i sig är ett mycket omfattande dokument, tar man inte upp alla stora, tunga frågor. I stället väljer man att komma med särpropositioner t.ex. när det gäller trafikpolitiken — den propositionen har redan kommit — , energipolitiken och miljöpolitiken. Att regeringen arbetar på det sättet framställer Ingemar Eliasson som något slags parlamentarismens förfall. Tids nog kommer all nyfikenhet att stillas vad gäller innehållet i socialdemokratins politik. Det kommer att ske under de närmaste veckorna. Det var bra att Karl Erik Olsson redde ut det där med miljöavgifterna. Jag har tydligen läst för mycket i folkpartiets skrifter. Det skall jag naturligtvis undvika i fortsättningen. Nu har inte Karl Erik Olsson tillfälle att svara mig här, men jag kan ändå säga att jag är nyfiken på varför centern säger nej till en höjning av bensinskatten, men vill ha en höjning av oljeskatten. Är det bättre miljöpolitik att det blir dyrare att bo än att det blir dyrare att köra bil? Det kanske är så. Det vore emellertid intressant att få veta varför det är bättre med miljöpolitik i bostäderna än ute på våra vägar. Tack så mycket, Tommy Franzén, för det exemplar jag fick av vänsterpartiet kommunisternas ekonomisk-politiska motion. Vi har gjort en genomgång av vänsterpartiet kommunisternas budgetmaterial. Men på en punkt går inte era förslag ihop. Vänsterpartiet kommunisterna lovar hela svenska folket utom aktieägarna höjd levnadsstandard. Barnen, de unga, löntagarna och pensionärerna skall få det bättre. Praktiskt taget alla, utom Peter Wallenberg och några andra, skall få det bättre. Men någonstans måste ju pengarna tas. Ni har emellertid inte några förslag på att dra in mer än några av de 500 miljarder som Tommy Franzén tror finns men som inte finns — det visar väl nedgången av börsvärdena de senaste månaderna. Och eftersom ni har förslag som gäller bara en liten del är det uppenbart att det någonstans uppstår ett stort hål, och det hålet heter budgetunderskott. I annat fall måste ni lära er att inte lova fullt så mycket. Herr talman! Även om jag är part i målet tycker jag att det svårt att av denna debatt dra någon annan slutsats än att det bara finns ett regeringsalternativ för närvarande i Sverige. Det är naturligtvis allvarligt, på det sättet att inför ett val — när landet dessutom har problem som måste lösas i fråga om inflation, bytesbalans och annat — hade det varit bra om det hade funnits klara alternativ i politiken. För vår del håller vi konsekvent fast vid den tredje vägens politik. Vi viker inte från den fulla sysselsättningen, och vi anser att det finns politiska och sociala resurser i Sverige för att klara våra problem. I den mån man spårar någon linje i den borgerliga politiken kan jag inte se annat än att den i dagsläget skulle förvärra situationen. Jag kan förstå att det inför ett val är oerhört viktigt att man kan lova förbättrade bidrag och sänkta skatter åt så många som möjligt. Jag tycker i och för sig att det är dålig valtaktik, men jag förstår att ni inte gör det. Men om detta genomförs kommer våra problem att öka. Vi kommer att importera mer och blåsa upp konsumtionen ännu mer. Till Lars Tobisson vill jag säga: Viär tydligen rätt många här i kammaren — även om Ingemar Eliasson är diskret nog att i varje fall inte här ta upp någon debatt med honom — som är ense om att vad moderaterna här drar upp är riktlinjerna för en ny attack mot det vi kallar välfärdsstaten. Det har ni inte gjort någon hemlighet av i andra sammanhang tidigare. År 1975 slogs den attacken tillbaka. Nu kommer den igen, men insvept i någon fårafäll för att vi inte skall se var vargtänderna finns någonstans. Men jag kan bara förklara för Lars Tobisson: Vi skall slå tillbaka attacken den här gången också. Vår politik har i sex år visat att den bär. Den har byggt Sverige starkt igen. Förvisso kan framtiden innebära nya påfrestningar. Men det är vi beredda på. Vi anser att Sverige står bättre rustat att möta påfrestningar i dag än vad Sverige gjorde för sex år sedan och för tre år sedan. Ni som här i debatten har representerat de borgerliga partierna har inte övertygat mig om att vår politik borde bytas mot det slags politik som ni företräder och som redan en gång så eftertryckligt har dokumenterat sitt misslyckande. Och jag tror, herr talman, att de borgerliga partierna får lika svårt att övertyga svenska folket om den saken.